Herr talman! Först får jag beklaga att Barbro Johansson blev tillfälligt dålig. Jag har ett manus att läsa upp, och jag hoppas att ni tar hänsyn till att framställningen inte blir lika bra som den hade varit om Barbro Johansson hade framfört detta. Herr talman! I dag lever vi i en verklighet som inte har många likheter med den verklighet som rådde när Sverige industrialiserades och då vår syn på arbete och arbetstiden formades. I dagens samhälle skulle vi kunna njuta frukterna av både teknisk och social utveckling om vi bara vågade ta till oss nytänkandet. Den krassa verkligheten visar att människor i dag inte mår bra. Arbetslösheten är fortfarande för svenska förhållanden mycket hög. En jämförelse med våra nordiska grannländer visar att sysselsättningen där har ökat, medan den i Sverige har sjunkit under både 1996 och 1997. Mest gick sysselsättningen ned för kvinnor, vilket framför allt beror på besparingarna i den offentliga sektorn. Regeringen redovisar en nedgång i arbetslöshetssiffrorna nu i höst. Då måste man ta hänsyn till det faktum att arbetskraften i Sverige har minskat, alltså är det ett mindre antal människor med i arbetsstyrkan. I motsats till Norge och Finland har Sverige minskat sin arbetskraft inom alla åldersgrupper. Dessa fakta manar till eftertanke också i ljuset av att Sverige är det enda landet i Norden där arbetslösheten har stigit. Sverige är också det nordiska land som har den längsta arbetstiden. Våra grannländer har minskat den. I Miljöpartiet anser vi att en förkortning av arbetstiden är den enskilt största åtgärden för att komma till rätta med arbetslösheten. En förkortning till 35 timmars arbetsvecka skulle innebära ett tillskott av storleksordningen 200 000 nya jobb. Det är viktigt att en reducering av arbetstiden görs med kraftiga tag, så att resultaten blir de nödvändiga nya jobben. När man nu inom socialdemokratin äntligen tar till sig tankarna på en arbetstidsförkortning får det inte ske med endast några få timmar per vecka. Arbetstidsförkortningen förfelas då, och resultatet blir inte några nya jobb. Alla klutar måste sättas till så att människor kan få ett arbete och inte som i dag behöva känna sig utanför samhället och må dåligt, medan de som har ett jobb arbetar alltmer och betalar alltmer för dem som inget har. Nej, delar vi på jobben kan fler känna sig delaktiga, och de som minskar sin arbetstid får en högre livskvalitet med mer tid över för hem och familj, och de får en värdefullare fritid. Herr talman! Jag tycker att arbetstidsförkortningen skall vara en resurs för regeringen för att komma en bit på vägen med att halvera arbetslösheten och därmed kraftigt minska utgifterna för arbetslösheten, vilket vi i Miljöpartiet har räknat med i vår budget. I Finland är nu ett trettiotal kommuner på väg mot sex timmars arbetsdag. Där visar erfarenheter att dubbelt så många som beräknat har fått nya jobb. Den finska ekonomin går på högvarv, men arbetslösheten är hög, vilket visar på att det inte är tillväxten som skapar arbete. Vi i Miljöpartiet anser att en arbetstidsförkortning i dagens situation aktivt skulle kunna bidra till en sänkning av arbetslösheten. Traditionella medel som ökad ekonomisk tillväxt förmår inte längre komma till rätta med arbetslösheten. Den tekniska utvecklingen har lett till att ekonomisk tillväxt inte längre automatiskt ger fler jobb. Det är i dagens höga arbetslöshet möjligt att sänka arbetstiden till 35 timmar i veckan utan att den totala produktionen minskar. Det finns naturligtvis ingen enskild åtgärd som ensam kan lösa problemet med arbetslösheten. Med en förkortning av arbetstiden kan vi dock komma en bra bit på väg. Den av oss föreslagna sänkningen innebär en minskning av antalet timmar i lönearbete med ca 9 %. Vi räknar med att något i storleksordningen 30 % av den minskningen kan komma att kompenseras av en förbättrad produktivitet. Resten av tiden kompenseras av att arbetslösa och andra personer som av olika skäl i dag står utanför arbetsmarknaden kan få jobb. Dessutom kan personer som i dag jobbar deltid öka sitt arbete om de så önskar. Arbetstidsförkortningen skall genomföras i samarbete mellan staten och arbetsmarknadens parter. Statens roll är att svara för en ny arbetstidslagstiftning, sänkta egenavgifter och nödvändiga kompletterande utbildningar av de arbetslösa. Löntagarorganisationerna skall åta sig att medverka till en ökad flexibilitet och att inte kräva högre löneökningar än vad som motsvaras av produktivitetsökningen. Arbetsgivarnas bidrag är att åta sig att nyanställa och vid behov göra utbildningsinsatser för arbetslösa och andra för att fylla upp de luckor som inte täcks av ökad produktivitet. Tillsammans bygger man ramarna för arbetstidsförkortningen, och detaljerna fastställs sedan i avtal på arbetsmarknaden. Förkortningen bör beslutas så snabbt som möjligt och sedan genomföras under de närmaste åren fram till sekelskiftet. Herr talman! För den offentliga sektorn innebär en förkortning av arbetstiden såväl ett minskat skatteunderlag som minskade utgifter för stöd till arbetslösa. Netto - minskade utgifter minus minskade skatteintäkter - ger i vår modell en besparing på drygt 20 De här besparingarna bör användas till att sänka egenavgifterna med ca 25 procentenheter och till att höja grundavdraget för lågavlönade. Det ger också besparingar för samhället i form av färre arbetsskador, förslitningar och sjukskrivningar. Med hänsyn tagen till normala reallöneökningar under omställningsperioden blir månadsinkomsten ungefär oförändrad för lågavlönade, medan den minskar med 2-4 % för medel och högavlönade. De flesta människor kommer sannolikt att anse detta som en bra affär, både för dem själva och i ljuset av att de samtidigt hjälper arbetslösa att få jobb. Förutom en ökad livskvalitet kan den kortare arbetstiden för många leda till ekonomiska besparingar som helt eller delvis kompenserar lönesänkningen. Det gäller sådant som mindre behov av att köpa färdiglagad mat, mer tid att göra reparationer på hus, lägre dagisavgifter genom egna arbetsinsatser, osv. Frågan om lönekompensation bör avgöras i fackliga förhandlingar. Om timlönerna höjs i samma grad som produktiviteten ökar till följd av den kortare arbetstiden ökar inte arbetsgivarnas kostnader för arbetskraften. Sänkt arbetstid skulle öka förutsättningarna för jämställdhet eftersom den skulle jämna ut skillnaderna i arbetstider mellan män och kvinnor, med större möjlighet för män att ta ökat ansvar för hem, familj och barn. Tid utgör en bristvara i många familjer, vilket framför allt drabbar barnen. Kortare arbetsdag ger större möjlighet för föräldrar och barn att umgås och för föräldrarna att klara av sin föräldraroll. Det skapar förutsättning för ett samhälle med mindre våld och färre droger. En rapport från ett försök med kortare arbetstid i Stockholms stad visar att det varit positivt för de anställdas privatliv. De ägnade i genomsnitt ytterligare 3,4 timmar i veckan åt sina barn och använde 2,4 timmar mer till egenvård, som vila och motion. Kvinnorna ökade sin tid med barnen mer än männen, som i sin tur ökade sin tid i hushållsarbetet. Herr talman! I årets avtalsrörelse kommer flera fackförbund att kräva kortare arbetstid. Alltfler röster ute i samhället höjs för en kortare arbetstid. Metall fick igenom en förkortning på 24 minuter i veckan för två år sedan. Det har visat sig att trivseln har ökat betydligt på arbetsplatserna. Detta har givit en större frihet för de anställda, genom att de kan rycka in på dagis eller på andra platser, vilket reducerar kostnaderna. Man kan hämta barn tidigare, gå till tandläkaren osv. Denna arbetstidsförkortning innebär att svenska industriarbetare med Europas längsta arbetsvecka kan få en bättre livskvalitet. Arbetsklimatet har också förbättrats. På flera företag har förkortningen blivit större än riksavtalets 24 minuter och kan uppgå till en timme. Den totala produktionen har inte minskat. Men vad alla är överens om är att en så här liten arbetstidsförkortning inte leder till några nya jobb, utan en rejäl arbetstidsförkortning, i den storlek som vi i Miljöpartiet har föreslagit, är nödvändig. Herr talman! En annan mycket betydelsefull åtgärd är att sänka skatten på arbete. Arbetsgivaravgifterna i Sverige är mycket höga, medan avgifterna för att smutsa ned vår miljö är låga. En grön skatteväxling, där vi sänker arbetsgivaravgifterna rejält och höjer avgifterna på miljöförorenande ämnen och energi, innebär att det blir lättare att anställa fler människor. I ett kretsloppssamhälle, som en grön skatteväxling innebär, behövs fler människor i arbete. Ett miljötänkande samhälle innebär låg arbetslöshet, eftersom kretsloppssamhället är mer arbetskraftsintensivt än dagens samhälle. Skatteväxling är ett viktigt instrument för en minskad arbetslöshet, kombinerat med en arbetstidsförkortning. I vårt grannland Norge är tankarna på en sådan här grön skatteväxling starka och kommer förmodligen att genomföras där. Miljöpartiet har under ett par år lagt fram förslag om ett friår mitt i livet. Vi föreslår där att man skall få ta ett års tjänstledigt med en ersättning på 85 % av akassan. I stället skall man bereda plats för en arbetslös, som skall gå in med avtalsenlig lön och kunna få anställning i ett år och därigenom få in en fot på den riktiga arbetsmarknaden. Regeringens tillsatta s.k. otraditionella medel banade väg för kommunerna att pröva ett friår. Trelleborg har som frikommun fått pröva ett friår såsom vi föreslår, med mycket goda resultat. 30 kommuner vill nu på liknande sätt genomföra ett sådant här friår. Men detta stöter på patrull i departementet, på grund av regelsystemet som stoppar genomförandet. Jag ställer därför frågan till arbetsmarknadsministern om hon är beredd att ändra på reglerna så att dessa kommuner får samma chans som Trelleborgs kommun att införa ett friår för att bereda arbetslösa människor ett jobb. Med dessa förslag från Miljöpartiet, herr talman, vill jag säga att jag står bakom Miljöpartiets reservationer som Roy Ottosson redan har yrkat bifall till.

Herr talman! Huvuduppgiften som Socialdemokraterna gick till val på 1994 var som bekant att minska arbetslösheten. I valmanifestet och partimotioner under 1994 manifesterades detta i tydliga löften. De regeringsdeklarationer som avlevererats under denna mandatperiod har innehållit nya löften. I samband med den särskilda sysselsättningspropositionen sommaren 1996 gavs nya utfästelser liksom vid sysselsättningsdebatter som hållits i riksdagen. Resultatet så här långt är att löften och utfästelser svikits på ett flagrant sätt. Det är i ljuset av dessa löftesbrott som budgetförslaget för 1998 skall bedömas. Och det är i ljuset av detta vi konstaterar att regeringen räknar med en fortsatt hög arbetslöshet på 12,7 % år 1997 och 12,1 % år 1998. Detta är, herr talman, minst sagt ett totalt misslyckande för regeringens politik. I Socialdemokraternas ekonomiska partimotion från maj 1994 skriver man: "Det går att föra en politik som är förenlig med ett stabilt penningvärde och sundare statsfinanser, och som pressar ner den öppna arbetslösheten till under fem procent redan nästa år." Löftesbrottet på denna punkt är monumentalt. Under sommaren 1997 har den öppna arbetslösheten varit dubbelt upp mot vad man lovade, nämligen 10 %. Nu är den något lägre, men enligt Eurostat - EU:s officiella statistikmyndighet - är den öppna arbetslösheten i Sverige nära 10 % också nu. I december 1995 - det år arbetslösheten skulle vara 5 %, enligt s-löftena - var den öppna arbetslösheten 7,8 %, enligt SCB. I april 1997 var den 8,3 % och i augusti 8,5 %. Vi har således haft en ökande arbetslöshet i stället för minskande, vilket också framgår av Eurostats statistik. "Ingenting är viktigare än att minska arbetslösheten bland de unga och att förhindra att de drabbas av långtidsarbetslöshet. Ett samhälle som inte kan erbjuda unga arbete bryts sönder. Vi vill förhindra att ungdomar ska gå arbetslösa mer än 100 dagar." Också på denna punkt är löftesbrottet stort. Ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög. Särskilt bör också noteras att de ekonomiska villkoren för ungdomar och andra i åtgärder, som API och liknande, försämrades högst avsevärt när regeringen drev igenom en sänkning av utbildningsbidragen. Ersättningarna är nu på en nivå som arbetsmarknadsministern själv kallar skandalös. Det var ett uttryck hon fällde i samband med sommarens diskussion om lönerna för feriearbetande ungdom. Slutsatsen, herr talman, måste vara att ministerns betyg på den förda politiken är "skandalös", för att använda hennes eget ord. Jag skall ta ett annat citat: " - detta är en satsningens proposition. Det är en mobiliseringens proposition -." Så sade arbetsmarknadsministern i riksdagsdebatten den 12 juli förra året. I SCB:s arbetskraftsundersökning konstaterade man den 11 juli i år, 1997, dvs. ett år senare, att "antalet sysselsatta är lägre och arbetslösheten oförändrad jämfört med juni förra året". Detta var ett tydligt betyg på den omtalade sysselsättningsproposition som drevs igenom i riksdagen förra sommaren. 1996 angavs skulle få ned arbetslösheten har haft negativ eller ytterst begränsad effekt. 55-plus, dvs. "ett värdigt slut" har blivit en flopp. Av regeringens beräknade 40 000 sysselsatta har det blivit ca 6 000. Åtgärden har nu dömts ut av Statskontoret, som har gjort en utvärdering. Man rekommenderar regeringen att överväga att lägga ned den åtgärden. Kommer ni att göra det, arbetsmarknadsministern? Ministern skakar på huvudet, och det skulle då vara bra att få höra en motivation till att man framhärdar, trots att Statskontoret har visat att detta icke är en bra åtgärd och när siffror visar att man inte alls når upp till det som ministern trodde när man genomförde det här. skall den öppna arbetslösheten vara högst 4 %." Detta har sedan upprepats i årets regeringsförklaring. I regeringens avstämningar av målet om en halverad arbetslöshet erkänns att man inte kommer att uppnå detta löfte. Man skriver: "Under dessa förutsättningar" - dvs. en fungerande lönebildning, lyckad utbildningssatsning och att övriga åtgärder får avsedd effekt - "och med en god ekonomisk tillväxt bedöms den öppna arbetslösheten uppgå till 4,5 procent år 2000." Man underkänner i de skriftliga dokument som man själv har framställt sina egna målsättningar. framhålls: "Statsmakternas mål att nedbringa den öppna arbetslösheten till 4 % år 2000 ter sig dock fortfarande avlägset." Regeringens egna utredare har i rapporten Välfärden och samhällsekonomin, som gavs ut i somras, beskrivit situationen så här: "Mycket talar enligt vår uppfattning för att problemen med den höga arbetslösheten och den sjunkande andelen sysselsatta i befolkningen slagit rot och blivit mycket svårhanterliga." Jag har ytterligare ett citat. Det är Göran Persson i riksdagens finansdebatt den 10 juni 1994: "Även om vi lyckas öka sysselsättningen och skapa fler arbetstillfällen i näringslivet måste vi utgå från att det krävs en mer aktiv arbetsmarknadspolitik som gör att utbudet av arbetskraft ökar och att den öppna arbetslösheten pressas tillbaka." Sanningen är ju att antalet sysselsatta har minskat under 1997. Det har framgått tidigare i debatten. I stället för fler arbeten har det blivit färre. Enligt SCB:s oktoberstatistik är det nu Uppräkningen av löften och löftesbrott av den socialdemokratiska regeringen skulle kunna göras lång. Jag vet att en del tycker att man inte skall uppehålla sig vid det som varit utan se framåt. Men, herr talman, det är också väsentligt när man skall utforma dagens och morgondagens politik att man har rätt historieskrivning när man skall bedöma de politiska alternativen. Trots regeringens valrörelseuttalanden om att det är i den privata sektorn nya jobb skall utvecklas, att satsningar skall göras på företagande och att inga åtgärder får ersätta vanliga anställningar, har regeringen i stället i praktiken på många sätt bedrivit en helt motsatt politik. Ett exempel på denna politik är åtgärden om offentliga tillfälliga arbeten för äldre. Vidare har man nu beslutat att satsa på "Kalmarmodellen", vilket är ett sätt att låta personer som blivit avskedade i kommunal verksamhet komma tillbaka till en lägre lönenivå. Regeringens politik är fortfarande alltför mycket inriktad på att med konstgjorda medel ordna sysselsättning inom offentlig verksamhet i stället för att skapa förutsättningar för stabila ordinarie arbeten såväl i den privata sektorn som inom kommuner och landsting. Regeringens politik gentemot företagande och privat sektor har dessvärre förhindrat och försvårat nyanställningar. Ökade pålagor, förtida momsinbetalningar, förlängd sjuklöneperiod - i och för sig nu återställd - och en oförmåga att se till vad som är nödvändigt för att få företag att växa är den politik som regeringen står för. Under valrörelsen 1994 slog Socialdemokraterna fast att verksamheterna i kommuner och landsting skulle värnas. Där var det inte aktuellt med några neddragningar. I valmanifestet skrev man att "barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg ska värnas framför ersättningar och bidrag". Ingvar Carlsson sade i partiledardebatten i riksdagen den 11 juni 1994: "Det är vansinnigt att nu tvinga ytterligare 20 000 kommunalt anställda att lämna sina jobb på daghem, i skolor, på sjukhus och inom hemtjänsten. De behövs där." Ingvar Carlsson sade att det var vansinnigt att driva dem bort därifrån. Vad har då hänt? Tidningen Kommunaktuellt från den 14 augusti i år har en nyhetsrubrik som säger Största varslen sedan 1995. Detta är trots de extra miljarder riksdagen nu förser kommuner och landsting med. Orsaken till detta är att regeringen sammantaget fört en politik som drabbat kommuner och landsting mycket hårt, vilket innebär ett inkomstbortfall och en utgiftsökning på minst 16 miljarder kronor under mandatperioden. Uppsägningarna i kommuner och landsting har på grund av detta accelererat, och det är kvinnor som har drabbats hårdast. Det är verkligheten! Herr talman! Jag hörde tidigare i debatten Inger Lundberg uttrycka "en slakt på välfärden". Det var, om herr talman minns, ett favorituttryck hos den dåvarande socialdemokratiska oppositionen mellan 1991 och 1994. Skall vi hålla oss till den vokabulären - jag vill inte göra det - ser vi ett storskaligt experiment genomföras - och det under en socialdemokratisk ledning. Regeringens budgetförslag för 1998 bekräftar att man inte klarar målet med halverad öppen arbetslöshet till sekelskiftet. En del av de förbättringar som kan skönjas är viss konjunkturbetingad ökad efterfrågan på arbetskraft, men det mesta sker på grund av att regeringen har fört över arbetslösa till utbildningsprogram som t.ex. kunskapslyftet. Arbetslösa personer har flyttats ut ur den s.k. arbetskraften. Så har arbetslöshetsstatistiken pressats tillbaka - dock inte i Eurostats, EU:s gemensamma statistik. Därtill har många tusen personer över 60 år beviljats s.k. tillfällig avgångsersättning. Den allra viktigaste förklaringen till den s.k. ljusningen på arbetsmarknaden är alltså kreativ bokföring. Så pressar regeringen tillbaka arbetslöshetsstatistiken tiondel för tiondel. Vad innebär då exempelvis kunskapslyftet i praktiken? Det finns en uppenbar risk när grundmotivet för satsningen på kunskapslyftet är att minska den öppna arbetslösheten att antalet utbildningsplatser blir viktigare än innehållet i utbildningen. Även om det är bättre för den enskilde att genomgå en utbildning än att gå sysslolös, är det viktigt att utbildningen inte upplevs som meningslös i den meningen att den inte förbättrar möjligheterna att få ett jobb när utbildningen är avslutad. Herr talman! Vid en läsning av Dagens Nyheter i dag får man en liten beskrivning av verkligheten: "Jag känner mig lurad!" säger en av deltagarna i detta kunskapslyft. Dessvärre har inte regeringen tagit till sig den kritik som framförts av bl.a. oss kristdemokrater när det gäller risken för att kvaliteten blir lidande av en för snabb utbyggnad av den högre utbildningen. Vi motsätter oss inte utbildning. Det är bra. Det är nödvändigt. Men den måste genomföras på ett sådant sätt att där finns kvalitet och det skapas en bättre grund för framtida jobb. Herr talman! Den här politiken håller inte i längden. Folk vill ha ordinarie jobb i fler och växande företag. Men hittills är det färre och färre arbetande som skall bära de allt tyngre skattebördorna för de alltfler som befinner sig i kunskapslyft, förtidspensioner, tillfälliga avgångsvederlag, generationsväxlingar, 55-plus, kvalitetshöjare, ALU, API eller någon av alla de andra AMS-åtgärderna. Företagsklimatet och småföretagen är centrala för de nya jobben. En framgångsrik ekonomisk politik för nya jobb måste inbegripa en sund näringspolitik. Då krävs också att rimliga förutsättningar läggs fast för att nya företag skall startas och befintliga företag skall kunna växa. Regeringens politik har dock på ett avgörande sätt försämrat företagsklimatet och därmed möjligheterna för tillväxt och nya jobb i inte minst de små och medelstora företagen. För att stimulera tillväxten måste också arbetsmarknadspolitiken reformeras. I dag är just arbetsmarknadsområdet ett av de mest genomreglerade samhällsområdena. Detta måste nu omprövas. Som framgår av budgetpropositionen finns det nu en alltför omfattande flora av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Under föredragningen i arbetsmarknadsutskottet visade det sig att denna flora ytterligare ökat i omfattning, och nu finns det över 20 olika åtgärder i arsenalen. Stela regelsystem kring varje åtgärd har skapat oflexibilitet och rent av rigiditet. Denna detaljreglering måste ersättas med generella enkla system med stor flexibilitet. Arbetsmarknadspolitiken måste också, som så mycket annat, utgå från subsidiaritetsprincipen, dvs. det en lägre nivå klarar av på egen hand skall inte en högre nivå lägga sig i. Arbetsmarknadspolitiken skall vara subsidiär på så sätt att samhällets insatser skall vara stödjande när så krävs, dock utan att skada ordinarie arbetsmarknad. Nu krävs en genomgripande nedflyttning av ansvar och resurser till den lokala nivån. Kommun, arbetsförmedling och försäkringskassa bör gemensamt ansvara för genomförandet av arbetsmarknadspolitiken såväl praktiskt som ekonomiskt. De statliga resurser som nu finns för åtgärder bör flytta med i en sådan decentralisering av verksamheten. Företag, fackföreningar, utbildningsinstitutioner och ideella organisationer bör givetvis involveras i det lokala arbetet mot arbetslösheten. Herr talman! Under flera år har jag från kristdemokraternas sida pläderat för att regeringen borde inbjuda till en runda-bords-konferens - kalla det samtalsforum eller vad ni vill - om arbetslösheten och försöka samla de politiska partierna till gemensamma tag för att få tillväxt och fler arbetstillfällen. Regeringen har avvisat detta och tyckt sig själv vara nog. Nu ser vid det förödande resultatet av denna halsstarrighet. Inser nu inte regeringen att man har hamnat i en återvändsgränd? Vad skall det till för att ni skall fatta tag i de förslag som kan leda er och landet ur arbetslöshetens mörker? Regeringen vill ha en sysselsättningsunion i Europa. Men här hemma motsätter ni er gemensamma tag kring en politik som skulle kunna skapa förutsättningar för att ta landet ur massarbetslösheten. Ni är inte trovärdiga. Era löftesbrott är monumentala. När skall ni erkänna era misstag och lägga om er politik?

Herr talman! Låt mig först något kommentera dagens debatt, som har varat under hela dagen. Oppositionspartierna har paraderat i en lång rad och ojat sig om problem i det privata näringslivet, om socialdemokratins statistikpolitik och misslyckanden i vård och omsorg. Dan Ericsson sade för en liten stund sedan från den här talarstolen att det är viktigt med en riktig historieskrivning. Det tycker jag också. Men låt mig då stilla undra hur näringslivet hade haft det om räntenivåerna fortfarande hade legat kvar på de drygt 11 % där de låg när de borgerliga lämnade regeringsmakten. Jag tror att nivåerna i dag skulle ha legat kvar på 11 %, och kanske mer, om vi hade haft en fortsatt borgerlig regeringsmakt. De borgerliga hade nämligen inte klarat att vidta de åtgärder som behövts för att få kontroll på de offentliga finanserna. Och hur hade näringslivet mått om arbetslösheten fortsatt att öka i det rekordhöga tempo som den gjorde under de tre borgerliga åren? Hur stor hade den inhemska efterfrågan varit med fortsatt fallande handel? Hur skulle handeln ha mått då, Dan Ericsson? Per Unckel står här och säger att domen faller hård över regeringens politik. Men hur skulle den servicenäring som Per Unckel alltid säger sig slå vakt om ha sett ut? Hur skulle utvecklingen i kommuner och landsting ha sett ut om ytterligare miljontals skattekronor gått förlorade i den skenande arbetslöshet som den regering som Per Unckel satt med i startade? Hur hade vården och omsorgen sett ut? Ett är säkert, Per Unckel. Det hade inte varit fråga om att ge kommuner och landsting det stöd ur statskassan som de nu så väl behöver. Det hade inte heller varit fråga om att ge ytterligare drygt 200 000 vuxna möjlighet att förstärka sin kompetens i kunskapslyft och utbyggd högskola. Det skulle vara intressant att veta om Elver Jonsson, som tydligen redan har hoppat av debatten, delar den uppfattning som hans partiledare hela tiden för fram för Folkpartiets räkning. Det gäller delvis också Moderaterna, och nu även Dan Ericsson i hans inlägg från talarstolen. De talar om statistikpolitik. Herr talman! Sverige skall ha en bra arbetskraft, och med den skall vi möta framtiden. Detta är ett mycket ideologiskt vägval, och inte någon statistikpolitik. Vi vet att arbetslivet snabbt förändras. Det kräver allt större kunskap och allt högre kompetens. Men vi socialdemokrater vet också att det allra mest avgörande steget vi kan ta mot ett mer rättvist samhälle är att ge fler fördjupad utbildning och därmed ökade möjligheter till ett eget livsval. Anställningsbarhet är ett trist, tekniskt och fult ord tycker jag. Men i betydelsen av detta ord gömmer sig det som också i fortsättningen kommer att vara avgörande för trygghet och möjlighet till utveckling i arbetslivet. Vi vet genom forskning i dag att det allra bästa sättet att få jobb och inte bli långtidsarbetslös är att skaffa sig en högskoleutbildning. Därför är den kraftiga expansionen av högskolan oerhört viktig. Vi vet också att de jobb som inte kräver gymnasiekompetens numera är försvinnande få. Därför är satsningen på kunskapslyft helt avgörande - kanske framför allt för dem som har förlorat sitt jobb, har luckor i sin utbildning och nu äntligen får en chans att fylla dessa luckor och därigenom höja sin kompetens. Vi vet också att arbetsmarknadsutbildningen naturligtvis måste ta sitt ansvar. Därför är de signaler som kommer nu om flaskhalsproblem i tillgången på kompetent arbetskraft oerhört oroande. Detta är en utveckling som noggrant kommer att följas från arbetsmarknadsutskottet. Vi i utskottet har ännu inte låst fast oss i vilka möjligheter som finns. Herr talman! Detta är det sätt som vi vill möta framtiden på - med kunskap. Sverige skall konkurrera med hög kompetens - inte med låga löner och med försämrad trygghet som Moderaterna vill. Jag skall ställa den fråga till Per Unckel som har ställts under hela debatten i dag: Vad kommer Moderaternas förslag om arbetslöshetsförsäkringen att innebära för den enskilde? Jag tror att det är dags att moderaterna nu reser sig upp och talar om vilka ekonomiska konsekvenser förslaget om medlemsavgifter till a-kassan får för den enskilde. Jag tror att Per Unckel kan svara på frågan. Moderaterna har tidigare i debatten vägrat att göra det. Om det skall vara litet ärlighet i debatten tycker jag att Per Unckel skall ge oss ett svar på frågan. Per Unckel nämnde också arbetsrätten. Det är en parodi att höra honom stå i talarstolen och säga att han slår vakt om de mest utsatta. Man kan ju bara titta på de förslag som Moderaterna har lagt fram om hela arbetsrätten. I dem tas hela arbetsrätten bort långt in på 2000-talet. Är det att slå vakt om de mest utsatta grupperna? Per Unckel stod för en liten stund sedan och pläderade för att han tyckte att Yrkesinspektionen hade det jobbigt. Det finns ingen trovärdighet när Moderaterna för fram sådana exempel! Tvärtom spelar de på en planhalva där de försöker bygga upp någonting de inte lever upp till vare sig i sina motioner eller i sitt partiprogram. Herr talman! Det är där som den stora skiljelinjen går i svensk politik. Om man tittar på Moderaternas förslag till budget ser man att klyftan kommer att vidgas ytterligare. Det handlar om att hälften av platserna i kunskapslyftet skall bort, det handlar om nära 100 000 utbildningsplatser på högskolan och det handlar om nästan hela anslaget till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Moderaterna vill minska detta med Det här är inte det samhälle som vi från Socialdemokraterna vill ha. Det är inget samhälle som tar allas resurser i anspråk. Det är inget samhälle som tar sin utgångspunkt i att alla människor har möjlighet att växa. Det är inget samhälle där man kan skapa den bästa arbetskraften, som Moderaterna pläderar för. Elver Jonsson har fortfarande inte kommit tillbaka till kammaren. Folkpartiets talesman kanske har viktigare frågor att diskutera än sysselsättningsläget och arbetsmarknadspolitiken i Sverige. Det är hemskt att höra Folkpartiets talesman stå i talarstolen och säga: Vi vill slå vakt om de svaga i samhället! Vi vill ha en ny arbetsmarknadspolitik! Min fråga till Elver Jonsson är: Hur skall Folkpartiet kunna förena den förnyelsen av arbetslivet med Moderaternas förslag om att skära 18 miljarder från arbetsmarknadspolitiken? Jag tror det är viktigt att man från Folkpartiet verkligen talar om vad man vill göra. Herr talman! Även om oktobersiffrorna kan tyckas dystra tyder nu alla tecken på att sysselsättningsuppgången från i våras kommer att ta fart igen. De goda tecknen handlar om fler nyanmälda lediga platser, ekonomisk tillväxt och fortsatt låga räntor. Per Unckel åberopade att han läst vad arbetsförmedlare från Mora hade yttrat sig om. Jag tycker att Per Unckel skall ta och läsa dagspressen också på ett annat sätt. I kommun efter kommun pekar man nu nämligen på att sysselsättningen ökar och att antalet arbetslösa minskar. Ungdomsarbetslösheten minskar. Långtidsarbetslösheten minskar. Även om det fortfarande saknas mycket innan vi kan luta oss tillbaka och säga att vi fixar det här tror jag att vi kan känna en förhoppning inför framtiden. Vi socialdemokrater har sagt att den öppna arbetslösheten skall halveras till år 2000. Här försöker man från oppositionens sida bemöta detta med att det står i budgetpropositionen att den skall ligga på 4,5 %. Men jag förmodar att man från oppositionen också är medveten om att det kommer en vårproposition till våren, att det kommer en budget nästa år och en nästa år igen. Tillsammans med dessa åtgärder kommer vi naturligtvis att uppnå målet att halvera den öppna arbetslösheten. Herr talman! Vi återkommer här i kammaren till en senare debatt om sakinnehållet, nämligen den 17 december. Den debatt vi för i dag handlar ju egentligen bara om ramarna. I och med de förslag som för närvarande behandlas i utskottet tror jag att man kan se framtiden an med tillförsikt. Vi har lagt fram förslag om individuella anställningsstöd, om generationsväxling och om en ungdomssatsning som skall göras tillsammans med kommunerna och som jag tror kommer att vara lyckosamma. Jag kan dela Hans Anderssons infallsvinkel i debatten om att arbetsmarknadspolitiken bär en för stor börda. Här måste någonting ske på andra områden, inte minst inom den ekonomiska politiken och inom näringspolitiken. Kan man arbeta tillsammans på dessa områden tror jag inte att det skall vara några problem att halvera den öppna arbetslösheten till år

Herr talman! Johnny Ahlqvist höll med om att vi skall ha rätt historieskrivning. Då kan jag rekommendera Johnny Ahlqvist att läsa s. 59 i finansutskottets betänkande. Där kan man se en ganska tydlig kurva över den offentliga sektorns finanser och att det var under åren 1989, 1990 och 1991 som det faktiskt var fritt fall. Vid regeringsskiftet tappade vi 1 000 jobb om dagen. Enligt kurvan vände detta under den förra mandatperioden. Vi lyckades få snurr på det hela igen och öka sysselsättningen. Men dessvärre stoppades denna uppåtgående trend. Sedan föll sysselsättningen igen efter det att socialdemokraterna hade återtagit regeringsmakten. Jag har också en fråga till Johnny Ahlqvist. Finns det ingenting att säga om alla era löftesbrott? Var det felcitat från min sida? Läste jag fel innantill? Eller är det fel på verkligheten och vad den säger i förhållande till era löften? Ge någon kommentar till detta, Johnny Ahlqvist! Erkänn att ni har gjort våldsamma misstag i era utfästelser och när det gäller politiken! Det skulle vara klädsamt om ni någon gång kunde erkänna att det kanske inte har varit så lyckat. Sedan säger Johnny Ahlqvist att alla tecken tyder på att det blir fart igen. Det kommer en vårproposition, sedan kommer det en budget nästa år och en budget nästa år igen. Detta har vi ju hört ett antal år nu, herr talman. Det är precis samma budskap. Lär ni er aldrig, Johnny Ahlqvist? Tror ni att det går att vilseleda svenska folket fortsättningsvis med att tala på detta sätt? Alla de som står utan arbete ser faktiskt hur verkligheten ser ut. De avslöjar att alla dessa åtgärder inte ger förutsättningar för nya jobb. Vi måste få tillväxt. Vi måste få ett företagande. Det är detta det handlar om, och det är där ni har misslyckats.
Herr talman! När jag redovisade att man skulle komma med en vårproposition och en budget och ytterligare en budget var det på grund av Dan Ericssons bestämda beskyllning att vi med våra förslag inte klarar att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. Jag sade inte att detta skulle lösa det direkt. Dan Ericsson påhopp gällde ju att vi inte klarar att lösa det till år 2000, och det tror jag att vi kommer att göra. Även Dan Ericsson vet att man inte tar allt i ett enda budgetvarv. Sedan är det oerhört intressant att höra Dan Ericssons historiebeskrivning. Det är ju faktiskt så att vi efter regeringsskiftet fick fram ytterligare 100 000 jobb. Det är ganska märkligt att höra att vi inte har skapat några sysselsättningstillfällen från en företrädare från ett parti som regerade när vi tappade nästan 600 000 jobb. Det var så många jobb som försvann i det här landet då. Om man läser kristdemokraternas förslag kan man inte direkt utläsa vilket recept de har på hur man skall lösa arbetslösheten. Jag vill gärna fråga Dan Ericsson vad det är som gör att ni skulle lyckas bättre med detta. Man kan se på utvecklingen av konkurser, räntor och handelsbalans som faktiskt hör till historieskrivningen från den tid när Dan Ericsson tillhörde ett regeringsparti.
Herr talman! Jag vet inte om det var något påhopp jag stod för. Jag citerade ur socialdemokraternas egna dokument. Jag citerade de löften ni har gett, både utanför kammaren och i kammaren. Sedan jämförde jag med utfallet. Det är bl.a. det vi skall syssla med här i riksdagen. Vi skall utvärdera politiken och hur den har fallit ut i förhållande till vad man eftersträvade. Man kan bara enkelt konstatera att ni har misslyckats kapitalt. Varför kan ni inte erkänna det i stället för att försöka slira ifrån detta? Var det något fel på mitt citat? Var det inte 1995 ni skulle ha en arbetslöshet på 5 %? Var det fel på mitt citat från Göran Persson att ni skulle öka arbetskraften? Är det något fel att konstatera att den har minskat mycket dramatiskt? Vad var det för fel i detta? Det är inget påhopp, Johnny Ahlqvist. Det är verkligheten. Erkänn att ni har misslyckats! Det är först då vi kan gå vidare och försöka samla oss till något bättre. Jag står inte med alla lösningar. Det är därför som jag gång på gång under dessa år har försökt att få en samling kring arbetsmarknadspolitiken och en politik för tillväxt och företagande. Sedan vill jag återigen rekommendera Johnny Ahlqvist att läsa s. 59 om historieskrivningen. Det underlättar kanske den fortsatta debatten. Herr talman! Sedan skulle jag vilja ställa en fråga till Johnny Ahlqvist om detta med stela system och oflexibilitet. Volymmålet är ju ett sådant stelt system. Det är en sorts absolut mått som faktiskt ger dålig kvalitet i åtgärderna. Det måste vara bättre att se på resultatet, dvs. vilka åtgärder, om än dyrare, som leder till arbete. Jag vill fråga Johnny Ahlqvist: Skulle ni vara beredda att diskutera detta i utskottet och försöka få fram en mer flexibel hållning vad gäller volymmål som kan göra att vi ökar kvaliteten i åtgärderna? Det skulle underlätta för att få folk i riktigt arbete. Det skulle vara intressant att höra om det finns en öppenhet för detta i arbetsmarknadsutskottet.
Herr talman! Först ett svar på Dan Ericssons fråga. Vi har ju fört stora diskussioner tidigare om volymmålet i arbetsmarknadsutskottet. Vi har påtalat att allt inte bara får kretsa kring volymmålet. Vi måste naturligtvis fortsätta att föra den diskussionen. Det finns väl inte någon här i kammaren som tycker att volymmålet är det enda saliggörande. Det kan ju hända att man plötsligt hittar flaskhalsproblem fram på vårkanten. Jag och den socialdemokratiska gruppen kan mycket väl tänka oss att föra en diskussion om volymmålet och ge regeringen ett bemyndigande att snabbt lägga om detta om det skulle dyka upp en del problem med flaskhalsar fram på vårkanten. Jag fick inte något svar från Dan Ericsson på min fråga om hur Dan Ericssons parti eller den regering han skulle tillhöra skulle lösa detta. De säger hela tiden att man skall ha en politik för företagande. Jag vet inte om Dan Ericsson missade Morgonekot i morse. Där redovisades nämligen en rapport som kommer från KPMG. Dan Ericsson har ju tidigare hänvisat till internationella studier. Den rapporten pekar på att Sverige är ett av de bästa länderna i världen att starta företag i. Företagsandan i Sverige är bland de bästa i världen. Före oss fanns bara Kanada. Efter oss fanns USA och Tyskland. Det är ganska märkligt för i Tyskland regerar ju de som Dan Ericsson tror mest på när det gäller att klara den framtida arbetsmarknadspolitiken i det nya Europa. Men vi låg faktiskt så långt framme, Dan Ericsson. Jag vet att det inte är något fel på företagsklimatet i Sverige. Jag delar uppfattningen att det är genom nya företag som man kan skapa arbetstillfällen. Jag tror att den politik som vi nu för kommer att visa det också.
Herr talman! Johnny Ahlqvist blev alldeles förskräckligt upphetsad i sitt anförande. Om jag förstod honom rätt ville moderaterna plötsligt stoppa all utbyggnad av högre utbildning, trots att vi föreslår lika många platser som Johnny Ahlqvists parti. Dessutom började vi med utbyggnaden långt innan socialdemokraterna över huvud taget hade vaknat i denna fråga. Dessutom visade det sig i Johnny Ahlqvists vokabulär att det var den gamla borgerliga regeringen som startade utvecklingen av arbetslösheten, trots att vi hade den generande äran att få ärva den snabbast växande arbetslösheten Sverige hade skådat. Nu har Johnny Ahlqvist upptäckt att ute i kommunerna ökar sysselsättningen dramatiskt, trots att den minskar dramatiskt i hela landet. Något fel måste det vara. Landet består ju av landets kommuner. Nog om detta. Johnny Ahlqvist beskärmar sig över att moderaterna vill spara på arbetsmarknadspolitiken. Det är inget att beskärma sig över. Det är klart att vi vill spara på arbetsmarknadspolitiken. Vår politik handlar nämligen inte först och främst om arbetsmarknadspolitik utan om att säkerställa att de riktiga jobben blir så många att arbetsmarknadspolitiken får ett mindre uppdrag. Jag tycker att det vore en mer insiktsfull hållning om Johnny Ahlqvist också kunde inta denna för att därmed reducera arbetsmarknadspolitikens pastorat till ett omfång som den har möjligheter att klara. Jobb är alltså svaret på fråga vad de människor som inte skall gå i arbetsmarknadsåtgärder i stället skall göra om moderaterna får bestämma. Jobba är svaret på frågan vad människor skall göra efter 300 dagar i a-kassan. Den reformering av a-kassan som vi vill göra skall ske samtidigt som jobben ökar och denna reformering ty följande blir möjlig. Johnny Ahlqvist frågar vad med medlemmarna skola betala den högre avgift vi föreslår. Med lägre skatter naturligtvis. Så som framgår av våra förslag växlas skattesänkningar mot avgiftshöjningar. Johnny Ahlqvist frågar också hur näringslivet skulle ha haft det om utvecklingen hade fortsatt så som den var under den borgerliga regeringen. Jag skall ge Johnny Ahlqvist ett distinkt svar. Hade den utveckling av antalet nya jobb som vi inledde och som ni övertagit fortsatt till i dag hade vi haft 140 000 nya arbetstillfällen i Sverige och samlade inkomster till stat och kommun som vida hade överstigit 10 miljarder kronor. Det är svaret på vad som hade hänt om utvecklingen hade fortsatt.
Herr talman! Man kan nog ställa sig frågan vem det är som hetsar upp sig i debatten, Per Unckel eller jag. Jag tycker faktiskt att det är genant, Per Unckel, när man säger att man startade en politik för företagande under den regering som Per Unckel satt med i. Vi kommer nog allihop i den här kammaren i håg de 55 000 konkurser som drabbade landet under den tid som Per Unckel var minister. Det är lätt att säga, Per Unckel, att man skall minska på arbetsmarknadspolitiken. Men arbetsmarknadspolitiken har den uppgift som jag redogjorde för från talarstolen, att förbereda människor för en kommande arbetsmarknad. Om man skall spara på detta, när talen är så höga som de är i dag, tror jag att även Per Unckel är medveten om att man aldrig klarar de flaskhalsproblem som uppkommer på den svenska arbetsmarknaden. Det är väl inte riktigt så, Per Unckel, att den skatteväxling som ni föreslår kompenserar människorna för att det blir en högre egenavgift i arbetslöshetsförsäkringen. Det finns ju även en koppling i ert förslag mellan avgiftsnivån på medlemskapet i a-kassan och risken för att bli arbetslös. I så fall blir det inte full kompensation för dem som är i de riskgrupper där man lätt kan bli arbetslös. Per Unckel säger: I 300 dagar får man arbetslöshetsförsäkring i vårt system. Sedan skall man ha fått ett nytt jobb. Sedan finns det alltså inga bekymmer alls. Det är inte verkligheten ni försöker beskriva, Per Unckel! Jag har aldrig varit med om en motion som har legat så långt från verkligheten som det förslag om en ny arbetslöshetsförsäkring som moderaterna lägger fram. Inte ens Per Unckels partiledare kunde på presskonferensen svara på frågan: Vad händer efter de 300 dagarna? Men jag kan ju ställa frågan till Per Unckel. Vad händer efter de 300 dagarna? Carl Bildts enda svar på presskonferensen var: Det får vi se då. Tala om förakt för de människor som går arbetslösa i dag, Per Unckel!
Herr talman! Johnny Ahlqvist måste både lyssna och läsa bättre. Jag sade att moderaterna var de som inledde utbyggnaden av den högre utbildningen innan socialdemokraterna ens hade kvicknat till. Problemet på det området när vi tog över var att socialdemokratiska regeringar under 1980-talet inte hade gjort ett endaste dyft trots att hela världen hade byggt ut sin högre utbildning. Det var detta jag kritiserade. Att vi dessutom även gjorde åtskilligt för företagsamheten visades bl.a. av det faktum att arbetslösheten gick ned och sysselsättningen upp i det ögonblick när vi lämnade över makten till er. I fråga om egenavgiften måste nog Johnny Ahlqvist gå hem och läsa ännu mer ordentligt. Vi föreslår större skattesänkningar, betydligt större skattesänkningar, än de egenavgiftshöjningar vi föreslår inom a-kassan. Dessutom föreslår vi inte att man skall ha olika avgifter beroende på risken. Det får Johnny Ahlqvist diskutera med Folkpartiet som däremot har ett sådant förslag. Så var det med den saken. 300 dagar, därefter skall man arbeta. Johnny Ahlqvist känner inte igen verkligheten. Nej, jag förstår det. Det är inte den socialdemokratiska verkligheten. I den socialdemokratiska verkligheten jobbar man inte efter 300 dagar. Då får man nya 300 dagar eller någon av alla de arbetsmarknadsåtgärder som vi tidigare har talat om. Vår politik säger oss att det är vår skyldighet att säkerställa att det finns arbete att gå till efter de 300 dagarna, inte ytterligare bidrag att gå på. Det är en annan verklighet, men en verklighet där Sverige växer, där människor får trygghet och där stat och kommun därigenom får de pengar vi behöver för att kunna satsa på vården, omsorgen och skolan.

Herr talman! Det är fantastiskt. Än en gång säger Per Unckel att den moderata politiken innebär större trygghet för den enskilda människan. Man kan säga det en gång, men jag trodde inte att man kunde vara så dum att man sade det två gånger i samma debatt. Det är bara att konstatera, Per Unckel, att i era motionskrav säger ni att ni på kort sikt skall göra förändringar i lagen om anställningsskydd, semesterlagen och arbetstidslagen. På längre sikt vill ni ta bort hela arbetsrätten, ta bort kollektivavtalen. Slår man vakt om den enskilda människan i arbetslivet genom att göra dessa förändringar, Per Unckel? Då har vi nog inte samma syn på vad trygghet är för den enskilda människan. Ert förslag, Per Unckel, när det gäller arbetslöshetsförsäkringen innebär att 25 % skall vara medlemsavgift, och 75 % skall ge a-kassan dess täckning. Om då medlemmarna i en viss a-kassa har en hög arbetslöshet ökar ju den egna avgiften för den akassan betydligt mer än de 25 % som Per Unckel talar om. Tar man ett exempel med en kassa där arbetslösheten bland medlemmarna är låg är det ändå en fyrdubbling av den egna avgiften till a-kassan för den enskilda medlemmen. Tar man ett förbund där man har en hög arbetslöshet handlar det faktiskt om någonstans mellan fem och sex gånger så hög månadsavgift som man har i dag. Moderaternas förslag på denna punkt innebär att en arbetslös kommer att betala mer i avgift till akassan än vad han i dag betalar till både a-kassan och fackföreningen. Jag vet inte om Per Unckel skall kunna kompensera de här människorna genom skattesänkningar. Nej, Per Unckel, det finns inte någonting i era program som pekar på att det skulle vara någon trygghet för en enskild arbetstagare. Tvärtom betyder er flexibilitet bara otrygghet och ingenting annat. Jag vore tacksam om Per Unckel någon gång kunde erkänna detta.

Herr talman! Om man gör som Hans Andersson, rycker loss en månad ur statistiken, får man naturligtvis de här fenomenen. Jag tycker att han borde läsa det pressmeddelande som har gått ut från AMS betydligt senare, nämligen den 6 november. Där skriver man att det är lägre obalans på arbetsmarknaden i dag än det har varit tidigare. Det är färre unga som är arbetslösa och färre som är långtidsarbetslösa. Det är fler i arbete än förra året. Jag tycker att det är så man måste se det, Hans Andersson. Man kan inte bara lösryckt titta på en enda månad och peka på att det har blivit en avsevärd försämring. När det gäller volymmålet och åtgärderna har jag sagt tidigare att vi är inne i en behandlingsprocess i arbetsmarknadsutskottet när det gäller åtgärdsarsenalen. Var den landar vet faktiskt varken Hans Andersson eller jag. Vi har inte ens börjat bearbeta de delarna i arbetsmarknadspolitiken. Förhoppningsvis vet vi i början eller i slutet på nästa vecka var vi kommer att landa i det betänkande som vi skall ta ställning till den 17 december här i kammaren.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

Men tanken har naturligtvis aldrig varit och är inte att man i arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall utföra ordinarie arbetsuppgifter. Jag tror att vi genom de förslag som finns i budgetpropositionen, där vi skriver att de fackliga organisationerna skall ha yttranderätt beträffande de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, på ett annat sätt garanterar att de ordinarie jobben inte kommer att gå till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag tycker precis som Hans Andersson att detta är fel. När det gäller detaljreglering och volymkrav vill jag säga att vi i utskottet har fört en diskussion om alla de åtgärder som i dag förekommer. Tiden är kanske mogen för att ta ett samlat grepp över hela åtgärdsarsenalen. Även vi som själva dagligdags sysslar med arbetsmarknadspolitik har svårt att hålla i sär de här förslagen, och jag kan tänka mig hur svårt det är för den enskilde arbetsförmedlaren. Jag tror att man kan göra rätt mycket genom att se över antalet volymer. Jag delar uppfattningen att man inte behöver ha 21 olika sorters åtgärder för att klara de krav som ställs på oss.
Herr talman! Jag har två frågor som jag tror att många i Sverige undrar varför det inte går att komma till rätta med. Den ena sammanhänger med den teknikutveckling som vi har haft i Sverige liksom i andra industriländer under hela efterkrigstiden och som har lett till en ökad produktivitet inom näringsliv och svensk industri. I dag kan vi framställa fem gånger så mycket pappersmassa med användning av bara en femtedel av arbetskraften. Motsvarande förhållanden gäller i de andra stora svenska industrierna. Den här utvecklingen har skapat utrymme för ett ökat välstånd, dels i form av ökade reallöner, dels i form av sänkt arbetstid och ökad livskvalitet. Det har skett successivt under efterkrigstiden men inte under den sista perioden. Min fråga är varför man inte när man nu befinner sig i ett läge med en stor arbetslöshet kan sänka arbetstiden. Varför inte sänka arbetstiden drastiskt i det här läget och låta svenska folket ta del av den välståndsökning som vi har, i ett läge när det dessutom skulle finnas så många sociala skäl att vidta just den här åtgärden? Varför inte dela på jobben vid ett tillfälle när det faktiskt skulle vara alldeles ovanligt lämpligt? Jag tror att många ställer sig den frågan och faktiskt inte begriper varför det här inte har skett för ganska länge sedan.
Herr talman! Frågan om lägre arbetstid har varit uppe till långa debatter här i kammaren. Jag tycker att man har valt ett bra spår från de fackliga organisationernas sida, i första hand gentemot arbetsgivaren, när det gäller att föra en diskussion om en arbetstidsförkortning. Jag tror att inte ens Miljöpartiet lever i den föreställningen att en arbetstidsförkortning är gratis. Den kostar pengar. Tar man för stora steg innebär det kanske att man i stället delar på arbetslösheten. Det tror jag inte är så lyckat. Det finns forskningsrapporter som pekar på att det här marginellt kan påverka arbetslöshetstalen något, men jag vill varna Miljöpartiet om man där tror att en sänkning av arbetstiden skulle innebära en mycket lägre arbetslöshet. Då har man faktiskt fel.
Herr talman! Det är nog bra med rapporter, men jag tror att det är väldigt svårt att hitta några sådana som säger att man inte skulle få en sänkt arbetslöshet vid en drastisk sänkning av arbetstiden. Om man sänker arbetstiden i långsam takt är det däremot tveksamt om man når någon effekt. Det finns också andra skäl att vidta sådana här åtgärder. Inom den offentliga sektorn, där stat och kommun har ett direkt ansvar, har vi möjlighet att göra det av det skälet att det fortfarande finns kvar tunga arbeten inom hemtjänst, sjukvård osv. Där skulle man få direkta humanitära och ekonomiska vinster av en sänkning av arbetstiden. Låt mig också ta upp den andra fråga som jag tror att svenska folket förundrar sig över. Varför har man gjort kraftiga nedskärningar inom t.ex. skola och äldreomsorg och avskedat personal, så att man nu har brist på personal samtidigt som stora grupper av kompetent personal går arbetslösa. Beräkning efter beräkning visar att det kostar stat och kommun lika mycket att ha personer med arbetslöshetsersättning som att låta dem utföra viktiga arbetsinsatser som nu saknas på våra skolor, i våra servicehus, på vårdhem för äldre osv. Jag tror att det är många i Sverige som funderar över de här två frågorna, om arbetstidsförkortningen och om varför man inte kan ha folk i arbete i stället för att ge dem arbetslöshetsersättning inom sektorer där arbetsinsatserna så väl behövs. Frågan är varför Miljöpartiets två förslag om arbetstidsförkortning och anställning av de sparkade inom hemsjukvård och skola inte möter ett mera positivt gensvar från regeringspartiet.
Herr talman! Jag tycker faktiskt att man från Miljöpartiet har fel när man säger att vi inte tar någon hänsyn till vård, omsorg och skola. Vi har lovat 4 miljarder innevarande år, och vi kommer totalt att satsa 16 miljarder just på de områden som Miljöpartiet går in för, nämligen vården, omsorgen och skolan. Jag tycker att det är en oerhört bra satsning när man kan frigöra 16 miljarder på detta sätt för att rikta dem till just de här områdena. Jag tror att de behövs, precis som Miljöpartiet tror. Jag tycker alltså inte att vi skall kritiseras i detta sammanhang. Det finns naturligtvis olika skolor när det gäller att sänka arbetstiden. Hela arbetsmarknadsutskottet har varit i Tyskland och studerat den arbetstidsförkortning som man där genomfört. Det fanns inte någonstans några belägg för att man hade fått nya arbetstillfällen genom att sänka arbetstiden. Det allra märkligaste var att man i Tyskland hade sänkt arbetstiden inom Metalls avtalsområde från 40 timmar till 35 Jag tror alltså inte att de som själva berördes av sänkningen tog ut denna i form av ökad välfärd. Tvärtom arbetade man i oförändrad omfattning för att förstärka löneläget. Jag delar Miljöpartiets uppfattning att det finns ett behov av en diskussion om en arbetstidsförkortning. Ingenting säger att den bästa arbetstiden är just 40 Men jag vill också varna: Om man räknar in den ledighetslagstiftning som finns här, bl.a. föräldraledighet, vågar jag påstå att vi i Sverige har den kortaste arbetstiden i Europa. Vi får inte blunda för det.

Herr talman! Jag tänkte till skillnad från många av de föregående talarna försöka hålla mig till några framtidsfrågor och avstå från att försöka leda i bevis vem som har mest skuld till vad under ett antal år tillbaka. Jag tror att de människor som befinner sig i arbetslöshet tycker att det är ganska ointressant. Sverige befinner sig i en brytningstid. Vi är på väg att lämna det ekonomiska moras som 1980-talets spekulationsekonomi ledde till. En nödvändig sanering av statens finanser har genomförts med aktiv medverkan av Centerpartiet. När det efter detta saneringsarbete nu visar sig att vi har fått fast mark under fötterna måste alla ansträngningar inriktas på att forma en framtid där vi klarar sysselsättningen, där vi blir mindre beroende av den internationella finansmarknaden och där vi fullt ut utnyttjar våra komparativa fördelar när vi skall möta 2000-talet. I vårt land har vi ett antal fördelar som vi bör dra nytta av: För det första har vi har en tradition av samförstånd och kan skapa sammanhållning vid avgörande samhällsförändringar. För det andra har vi en välutbildad befolkning. Lusten till kompetensutveckling och vidareutbildning är gemensam för alla grupper i samhället. Vi intar t.ex. en tätposition i världen när det gäller datakunskap på bredden. För det tredje präglas vårt samhälle av en tydlig moderniseringslust. Nya tekniska lösningar får snabbt genomslag i stor skala i Sverige. Mobiltelefonutvecklingen är ett exempel på detta. För det fjärde är vi på väg mot världens mest jämställda samhälle. Att skapa förutsättningar för nya jobb är en av de absolut viktigaste politiska uppgifterna. Vi har framför allt två stora hot som måste mötas inför 2000-talet. Det är dels hoten mot vår miljö, dels hotet om en permanent massarbetslöshet. Detta är hot som finns både nationellt och internationellt. De är stora utmaningar för det politiska arbetet. När det gäller att skapa förutsättningar för nya jobb är det inte i första hand arbetsmarknadspolitik det handlar om. Det handlar i stället om att skapa sådana förutsättningar, ekonomiska och andra, som gör att nya företag startas och befintliga företag expanderar. Det handlar också om att skapa utrymme i de offentliga finanserna för en bra kvalitet i vård, omsorg och utbildning. Men grunden för allt detta är att vi har ordning och reda i statens finanser. Som alla vet har Centern samverkat med regeringen under de senaste 2 1⁄2 åren för att åstadkomma detta. Arbetet har varit framgångsrikt. Följden har blivit kraftiga räntesänkningar, stabil valuta och låg inflation. Detta lägger grunden för ett samhälle med full sysselsättning. Det är genom nyföretagande och genom expansiva små och medelstora företag som sysselsättningen i den privata sektorn i stor utsträckning kommer att öka. Det har genomförts en mängd åtgärder för att förbättra förutsättningarna för nya företag att starta och för små och medelstora företag att växa. Exempel på detta är återinförd kvittningsrätt, en flexiblare arbetsrätt, bättre social trygghet för företagare i den nya a-kassan, sänkta arbetsgivaravgifter riktade till små och medelstora företag samt lindrad inkomstbeskattning av enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag. I Morgonekot på radion i dag redovisades en undersökning av den internationellt ansedda revisionsbyrån KPMG där man jämfört sju industriländer. Sverige kom i den här jämförelsen på andra plats efter Kanada, och Sverige var bäst i Europa. Det innebär i mitt tycke att den konsekventa svartmålning av Sverige och företagsklimatet här som framför allt Moderata samlingspartiet har ägnat sig åt under lång tid i och med detta har mist sin trovärdighet - om det nu någonsin har funnits någon trovärdighet i det budskapet. Men det gäller att inte slå sig till ro utan att gå vidare. Skatteväxling med fortsatt sänkta arbetsgivaravgifter riktade till små och medelstora företag, som finansieras med höjda skatter på olika slag av miljöskadlig verksamhet, är till gagn både för miljön och för tillväxten av nya jobb. Krånglet måste minska, och det måste bli lättare att starta nya företag. Försörjningen med riskkapital till framför allt de mindre företagen måste förbättras. Omställningen till ett kretsloppssamhälle för hållbar utveckling är nödvändig och skapar samtidigt många nya arbetstillfällen. Avvecklingen av kärnkraften, som nu äntligen skall påbörjas, och utvecklandet av alternativa miljövänliga energislag innebär också förutsättningar för nya jobb över hela landet. Kärnkraftsavvecklingen innebär inte ett hot mot jobben - tvärtom! Enligt en OECD-rapport som kom för något år sedan är Sverige på väg att hamna på efterkälken inom ett av världens mest expansiva områden, nämligen den s.k. gröna sektorn. Enligt Centerns uppfattning är det självklart att Sverige i stället borde och skall vara världsledande på detta område. Herr talman! Utvecklingen har vänt. Enligt arbetsmarknadsstatistiken har den öppna arbetslösheten sjunkit rejält och fortsätter att sjunka. Antalet personer i arbete har under hösten så sakteliga börjat öka och detta är givetvis än viktigare. Antalet nyanmälda lediga platser ökar. Detta är viktigt för framför allt kvinnors arbetsmarknad, men viktigast är det naturligtvis för kvaliteten i vården, omsorgen och utbildningen. När utvecklingen nu vänder och företagen börjar nyanställa igen är det mycket viktigt att motverka s.k. flaskhalsproblem. Det finns vissa tendenser till flaskhalsproblem i dag, och arbetsmarknadspolitiken måste inriktas på att motverka detta. Det finns en viss inbyggd motsättning mellan volymkrav och kvalitetskrav i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Volymmålen har bl.a. av det skälet successivt justerats ned, och det är bra. Framför allt är det kvalificerad yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning som måste prioriteras. Denna decentralisering är bra och måste fortsätta. Mer av befogenheter och resurser måste ut till arbetsförmedlingsnämnderna. Detaljstyrning från central nivå fungerar inte. Förhållandena och förutsättningarna ser helt olika ut på olika orter och i olika regioner. Stat och kommun måste därför samverka tillsammans med det lokala näringslivet för att finna och genomföra just de åtgärder som är bäst utifrån de lokala förutsättningarna. Decentraliseringen av arbetsmarknadspolitiken måste därför utvidgas och utvecklas. Från olika håll, inte minst från företrädare för Moderata samlingspartiet och andra, och också i debatten här i dag, sägs nonchalant att förbättringen av arbetsmarknadsstatistiken beror på frisering och kreativ bokföring. Det är viktigt att komma ihåg att en stor del av minskningen av antalet arbetslösa beror på att många nu finns i det s.k. kunskapslyftet. Att påstå att utbildning är en åtgärd för att manipulera statistiken är att visa förakt för människors vilja att utbilda sig och vidga sin kompetens för att bättre kunna fungera på en arbetsmarknad i förändring. Just tillgången på kunskap och kompetens kommer att vara en av de viktigaste konkurrensfaktorerna i framtiden. Vissa regioner tenderar att hamna rejält på efterkälken. Centern ser det som en mycket viktig uppgift att tillväxten kommer hela landet till del. Det beslut om en ny regionalpolitik som riksdagen skall fatta nästa vår är därför utomordentligt viktigt för att skapa förutsättningar för att hela Sverige skall leva. Herr talman! Genom att vi nu fått ordning på statens finanser är grunden lagd för en positiv utveckling.

Herr talman! Jag tyckte jag kände mig tvungen att ta en replik när Elving Andersson inledde med att säga att det inte var så väsentligt att leda i bevis vad som varit. Det kanske till dels är riktigt. Men vi kan inte fatta riktiga politiska beslut om vi inte lär av misstag. Det är vad det handlar om. Därför menar jag att historieskrivningen är viktig. Jag vill fråga Elving Andersson: Hade jag fel om kurvan på s. 59 i finansutskottets betänkande? Visar inte den vad som faktiskt har hänt under den förra regeringsperioden och litet vad som hänt både före och efter? Delar Elving Andersson den nidbild som socialdemokrater alltid målar om fyrklöverregeringens arbetsinsatser? Jag har tidigare hört här i kammaren i dag att man delvis också hånat Börje Hörnlund. Delar Elving Andersson den beskrivning som getts från det hållet om den förra regeringsperioden? Hade jag fel när jag beskrev vad socialdemokraterna har sagt i ett antal dokument och här i kammaren och sedan jämförde med verkligheten? Var det fel? Johnny Ahlqvist ville inte ens kommentera det. Men Elving Andersson kanske kan göra det. Det handlar som jag tidigare sade om att bedöma vilken politik som skall bedrivas i dag. Det vi har sett av socialdemokratisk politik har lett oss in i en återvändsgränd. Jag hoppas att Elving Andersson vill ta sig ur den återvändsgränden. Till sist, herr talman, frågan om kunskapslyftet. Jag vill rekommendera Elving Andersson att läsa Dagens Nyheter i dag. Jag citerade en av dem som finns i detta lyft som sade: Jag har blivit lurad. Man står egentligen fortfarande till arbetsmarknadens förfogande, om vi ser till hur Eurostat använder sin statistik. Då har ju inte arbetslösheten minskat. Det var litet det som var min poäng. Jag tycker att det är bra med utbildning. Det skall man satsa på, och det skall vara kvalitet i utbildningen. Men framför allt måste vi se till att det finns jobb när utbildningen är klar. Annars står vi där fortsatt med permanent massarbetslöshet.
Herr talman! Jag sade inte att det var oviktigt att klarlägga historien och vad som har hänt och gjorts. Jag bara tyckte att det tog en onödigt stor del av dagens debatt och en del andra debatter. Jag valde att inte ägna mig åt det eftersom alla andra hade gjort det. Jag tyckte det fick räcka och att det var intressantare att tala om framtiden och mina och Centerns visioner inför framtiden. Jag sade också att jag är helt säker på, och det tror jag är korrekt, att de människor som i dag befinner sig i arbetslösheten tycker att det är mer viktigt att få fundera och diskutera kring framtidsfrågorna än kring det som har varit. Jag tror att den redovisning av utvecklingen som finns i finansutskottets betänkande är korrekt, Dan Ericsson. Jag har ingen anledning att betvivla den. Jag tror också att alla de citat som Dan Ericsson gjorde och som andra här har gjort i och för sig är korrekta. Men de måste naturligtvis hela tiden sättas in i sitt sammanhang. Centern är det parti som på ett konsekvent sätt under hela 90-talet har fullföljt arbetet med att sanera statens finanser och få ordning på dem. Vi började ambitiöst under fyrpartiregeringens tid med saneringsprogram av olika slag och med att ta tag i de gigantiska problemen med de stora budgetunderskotten. Men det jobbet var inte avslutat i och med att vi fick ett regeringsskifte efter valet 1994. Vi har fortsatt att ta ansvar för det saneringsjobbet, och det tycker jag har varit klokt. När det sedan gäller kunskapslyftet, Dan Ericsson, skall jag gärna återkomma till det, eftersom min taletid börjar att ta slut. Den bild som redovisas i Dagens Nyheter är definitivt inte hela sanningen. Det finns många andra bilder av vilken oerhört positiv effekt det haft och hur framgångsrikt kunskapslyftet är. Jag har själv varit ute och besökt ett antal kommuner och tittat på det. Det redovisas mycket positiva resultat.
Herr talman! I och för sig hade jag inte begärt replik, herr talman, men jag kan ta det ändå. När det gäller kunskapslyftet är det riktigt som Elving Andersson säger att det inte är en helhetsbild som beskrivs i Dagens Nyheter. Men det visar ändå på att det finns en risk när man satsar så våldsamt på kort tid att det blir en bristande kvalitet i utbildningarna. Den risk vi pekar på är faktiskt verklighet. Det finns inte bara det fall som beskrivs i Dagens Nyheter i dag. Det finns liknande på många andra håll. Vi får inte en tillräckligt bra kvalitet, och man känner sig lurad på sin utbildning. Det viktiga är ändå att vi får en politik som leder till att vi får fler företag och fler arbetstillfällen när de som har fått sin utbildning är klara med den och står där igen. Risken med dagens politik är att man när man är klar med sin utbildning återigen blir tydlig i arbetslöshetsstatistiken. Nu är man litet otydligt. Lägger vi inte om politiken kommer det att visa sig att vi har en fortsatt hög arbetslöshet. Det sades att Centern har tagit ansvar för att sanera statsfinanserna. Man har ansvar för att det bedrivits en politik som lett fel vad gäller sysselsättning och arbete. Vi har i dag betydligt färre i arbetskraften och betydligt färre som kan bära de gemensamma bördorna för att bevara välfärden. Där har Centerpartiet ett delansvar. Det kommer inte heller Elving Andersson ifrån. Litet besviken blev jag på att Elving Andersson inte svarade på min första fråga om han delar den uppfattning som socialdemokraterna sprider om fyrklöverregeringens arbete. Jag tycker ändå att Elving Andersson kunde ta avstånd från detta och stå upp för att det var en riktig politik som den regeringen bedrev som gjorde att vi kunde vända kurvan och få fler i arbete, något som sedan saboterades av den nya socialdemokratiska regeringen.
Herr talman! Jag får be Dan Ericsson om ursäkt om jag gjorde honom ledsen. Det var inte min mening. Jag uppfattade det närmast som en retorisk fråga, eftersom svaret är så självklart. Jag trodde inte att Dan Ericsson förväntade sig något svar. Självfallet står Centern och jag för den politik som vi medverkade till i fyrklöverregeringen. Något annat svar vore ju helt knepigt. Jag förstår inte riktigt vad Dan Ericsson syftar till med sin fråga. Dan Ericsson säger att vi har ett delansvar för misslyckandet med arbetslösheten. Ja, visst har vi det. Det har vi allihop. Det finns ingen som kan säga att arbetsmarknadspolitiken eller de sysselsättningsfrämjande åtgärderna har varit framgångsrika när vi har en total arbetslöshet på över 10 %. Målet är full sysselsättning, men det gäller att skapa de nödvändiga förutsättningarna och grunderna för att nå dit. En av de absolut viktigaste förutsättningarna för att nå dit är att ha ordning och reda i statens finanser. Därmed kan vi hålla räntan nere, hålla inflationen nere, stabilisera valutan osv. Det är de förutsättningarna som finns nu. Det finns möjlighet att utifrån denna grund bygga ett samhälle i full sysselsättning. Jag har redovisat ett antal åtgärder som har genomförts och som jag menar skall genomföras framöver. Om man gör en snabb satsning på att bygga ut utbildningssystemet, som t.ex. i kunskapslyftet, är det klart att det sker misstag här och var. Det sker misslyckanden. Det gör det i alla system. Det gör det även i den ordinarie ungdomsskolan. Trots att vi successivt har byggt ut den under hundra år fungerar den fortfarande inte perfekt. Detta får vi tyvärr leva med. Jag hävdar bestämt att den största delen av kunskapslyftet är framgångsrik och leder till bättre kompetens, som gör att människorna står bättre rustade att möta de krav som finns på en föränderlig arbetsmarknad. Det hjälper också till att tillföra företagen den kompetens som behövs för att de skall kunna växa och därmed kunna anställa fler människor.
Herr talman! Trots den fina teknik vi har i vårt land kan man råka ut för hinder som man inte råder över. Elving Andersson höll ett finstämt för att inte säga högtidligt tal. Han avslutade med en önskelista mer än en verklighetsbeskrivning när han sade att det gäller att få en nation i arbete. Detta återstår, eftersom vi har haft en felaktig och negativ utveckling. Elving Andersson lägger stor vikt både vid sanering av statsekonomin och vid nyföretagande. Det jag skulle vilja fråga om är om den fördubblade sjuklöneperioden, som fortfarande gäller ett halvår för småföretagare och andra, finns till för att få ordning på statens finanser eller för att stimulera nyföretagande.
Herr talman! Alla åtgärder som har vidtagits i saneringsarbetet har inte varit helt lyckade. Förlängningen av sjuklöneperioden var inte helt lyckad. Det är därför vi nu backar tillbaks. Ett av misstagen som Centern gjorde i det läget var att vi lyssnade på vad SAF föreslog. Det är ett gammalt SAF-krav från början på 90-talet. Man ville ha en månads arbetsgivarinträde i sjukförsäkringssystemet. Vi lyssnade på det, och vi såg det som möjligt att tillmötesgå arbetsgivarna när det gällde något de tyckte var bra för utvecklingen av företagsamheten och också för att sanera statsfinanserna. Nu visade det sig att så inte var fallet. Vi skall akta oss för att lyssna lika mycket på SAF i fortsättningen och i stället dra våra egna slutsatser.
Herr talman! Vi skall väl ändå hålla Elving Andersson räkning för att han kommer med en skön själs bekännelser. Det var ett dåligt förslag. Han karakteriserade det som inte helt lyckat, och den beskrivningen får väl accepteras. Jag tycker också att det var bra att Elving Andersson sade att man inte skall lyssna för mycket på parter - i detta fall den svenska arbetsgivareföreningen. Jag tror att vi som politiker får se upp med olika sidor i partssammanhang. Vi har en annan roll som parlamentariker och politiker. Elving Andersson talar om den regionala balansen och beklagar den ojämnhet som är på väg att växa fram. Det är tyvärr så illa att den ringa förbättring vi har fått på arbetsmarknaden framför allt kommit i storstäderna, medan landsbygdsområdena, Norrlands inland och andra hårt utsatta områden far väldigt illa. Jag tror att det vill till väldigt mycket mer om vi skall klara detta. Jag får dämpa Elving Anderssons entusiasm över en kort Ekorapport i morse litet grand. Det är en ganska hård beskrivning av verkligheten när det gäller läget på arbetsmarknaden som den rödgröna boken ger och som också Elving Anderssons partikamrater står bakom. Det sades i den radiorapport som Elving Andersson refererade till att det är så bra här i Sverige. Det är intressant att konstatera att det fantastiska paradexemplet var kommunen Karlskoga. Det är en hårt drabbad kommun som har hög arbetslöshet och av och till är tillfälligt stödområde. Det är klart att man då börjar fundera på hur pass bärkraftig rapporten kan vara. Jag tror att det vill till något mer än en och annan skönbeskrivning av önskningarna. Vi behöver ta helt nya tag. Utskottsordföranden har anmält att man är beredd att sanera i åtgärdsfrossan.
Herr talman! Det är glädjande att höra att Elver Jonsson känner ett starkt engagemang för regionalpolitiken. Låt oss i vår, när vi skall hantera den, med gemensamma krafter försöka få till stånd bra förslag. Jag konstaterar att Moderaterna när det gäller budgeten för 1998 föreslår en med en miljard kronor sänkt utgiftsram för regionalpolitiken, och det tycker jag rimmar illa med Elver Jonssons tal om vikten av en regional utveckling. Elver Jonsson försöker göra ett stort nummer av att jag har sagt att jag någon gång har varit med och fattat mindre bra beslut. Det måste kännas skönt för Elver Jonsson att vara så ofelbar att han aldrig fattat ett beslut eller lagt fram ett förslag som senare har visat sig mindre bra. Tyvärr tillhör inte jag den divisionen. Jag har fel och brister, men jag tillstår det också.

Herr talman! Nu har jag lyssnat på denna debatt i 11 timmar och 37 minuter. Jag är ganska trött på den, vill jag säga. Framför allt är jag trött på vissa tendenser i debatten som är genomgående och oberoende av om diskussionen gäller finansutskottet, skatteutskottet eller arbetsmarknadsutskottet. De tendenserna avspeglar sig i ord som "det s.k. kunskapslyftet", "kreativ bokföring" eller "gömma i statistik". Per Unckel talade i föraktfulla ordalag om AMS-politik - vad nu det är för någonting. Jag tycker att det är ganska fräckt att prata på detta vis om en politik som är till för dem som har hamnat utanför arbetsmarknaden och som kanske har det allra svårast i vårt samhälle. Jag tycker också att det är något fräckt av Dan Ericsson i Kolmården att negligera det vi har åstadkommit som faktiskt är positivt genom att ständigt säga "monumentalt misslyckande". Han ger en massa exempel på detta. Jag måste säga att jag inte känner igen mig i debatten i dag. Den verklighet som jag nu är ute i och som jag har funnit i Karl-Gösta Svensons Blekinge, i Vännäs i Västerbotten, i Götene i Skaraborg och på flera platser utgörs av en mängd goda exempel och lyckade resultat. Överallt på dessa platser möts jag numera av människor med tillförsikt, framtidstro och optimism. Det är arbetslösa som äntligen känner hopp för framtiden, det är arbetsförmedlare som äntligen får förmedla jobb och det är företagare som behöver nya medarbetare. Därför känns det som en ganska stor avgrund mellan dessa erfarenheter av verkligheten i Sverige i dag - i november 1997 - och den svarta pessimism som företrädare för olika politiska inriktningar ger uttryck för här. Jag kan bara tolka det på ett sätt - surt sade räven. Ni ser att det har vänt, och det kan ni inte erkänna. Jag känner heller inte igen Moderaternas och andras beskrivning av den statistik som redogör för utvecklingen både i ekonomin och på arbetsmarknaden. En majoritet av de siffror som finns i dag visar nämligen att det nu går mycket bättre för Sverige än vad det gjorde under den tid då Moderaterna ledde vårt land. År 1994 när ni lämnade ifrån er regeringsmakten var arbetslösheten 8,1 %. I oktober 1997 var den 6,8 %. Det har i debatten i dag pratats mycket om sysselsättningen, att sysselsättningen är för låg. Jag delar den uppfattningen. Den är för låg. Men vad hände under er tid i regeringen? Jo, då sjönk sysselsättningen kraftigt. Inom den av er så omhuldade och viktiga och jag håller med om att den är viktig - privata sektorn minskade sysselsättningen med 306 000 platser. Under våra tre år har den privata sysselsättningen dock ökat med 24 900 platser, nästan 25 000. Vi skulle kunna laborera vidare med den här typen av siffror och jämföra de tre borgerliga åren, ledda av Carl Bildt och Anne Wibble, med de tre år som har gått med den socialdemokratiska regeringen. Men det är ändå så att det har vänt. Vi är nu en annan utveckling på spåren än den vi ärvde av er. En anledning till att vi har kunnat åstadkomma den utvecklingen är, som Elving Andersson så väl redogjorde för, vårt samarbete med Centerpartiet. Under ganska tuffa omständigheter har vi sanerat budgeten för att därmed kunna påbörja det andra stora uppdraget, nämligen att pressa tillbaka arbetslösheten. Nu har också detta senare uppdrag givit ett visst resultat. Fler och fler hushåll upptäcker det här. Fler och fler tror att den svenska ekonomin, den egna ekonomin och den framtida arbetslösheten kommer att förändras till det bättre. Man undrar ju när domedagsprofeterna i den här kammaren skall inse detta faktum. Arbetslösheten minskar kraftigt. Antalet nyanmälda platser ökar, och antalet varsel minskar. Antalet personer och företag som berörs av konkurser har under de första nio månaderna i år varit på den lägsta nivån sedan 1990. Herr talman! Det här betyder inte att jag eller övriga regeringen är nöjd. Fortfarande är arbetslösheten alltför hög. Fortfarande har vi en bra bit kvar till det etappmål som skall infrias år 2000, nämligen en arbetslöshet på 4 %, och sedan kan vi gå vidare mot en full sysselsättning. Fortfarande lever alltför många människor på eller under marginalen, och fortfarande finns det alltför många brister i välfärden. Larmrapporten om äldrevården är ett tydligt exempel på det. Vi ser nu betydligt ljusare på möjligheterna än för bara ett år sedan. Det handlar om att nå arbetslöshetsmålet, att göra jämlikheten större och att stärka tryggheten för de äldre. Det som har hänt i Sverige sedan 1994, under en socialdemokratisk regering, är att vi har skaffat oss bättre förutsättningar att hantera de här bristerna och svårigheterna. Vi kan möta problemen med en stark ekonomi i ryggen och med en helt annan framtidstro än för några år sedan, och vi kan själva betala för vår politik och för våra reformer. Vi har fått stopp på raset i sysselsättningen från de borgerliga åren, och vi är på väg att pressa ned arbetslösheten. Vi investerar i framtiden genom att låta människor utbilda sig. Vi förstärker arbetsmarknadspolitiken genom en IT-satsning för 10 000 personer, en IT-satsning i samarbete med det privata näringslivet, med Industriförbundet och 80 % av de i Sverige närvarande IT Vi gör det genom resursarbeten, som det i dag inte har talats så mycket om men som jag tycker är en utmärkt åtgärd. Vi gör det genom en utvecklingsgaranti för unga, och vi satsar, som tidigare har sagts, sammanlagt 40 miljarder extra till år 2000 på det som har kritiserats den senaste tiden: vården, omsorgen och skolan. Vi satsar, men det finns de som säger nej. Det blir 60 000 fler platser på universitet och högskolor, företrädesvis de små och medelstora. Vi bygger om Sverige till ett kretsloppssamhälle. Vi har mellan 5 och 6 miljarder till den satsningen. När man tycker att man gör något som är bra vill man gärna veta hur oppositionen, och framför allt Moderaterna, ser på det. Man undrar förstås vad ens värste fiende tycker om det. Moderaterna - som i det här fallet får den beteckningen - säger nej till det mesta. De säger nej till bättre vård av barn och äldre, nej till höjningen av a-kassan, nej till barnfamiljernas berättigade krav på höjda barnbidrag. De säger nej till framtidens miljösatsning, nej till att 140 000 lågutbildade skall få chans till ett jobb i framtiden genom att få del av det som Per Unckel så föraktfullt talar om som "det s.k. kunskapslyftet". Jag undrar om Folkpartiet och kd har tänkt på det här. Ni som ibland, i varje fall när ni står här i talarstolen, har en litet annan uppfattning än Moderaterna, har ni tänkt på det här när det gäller t.ex. vården av våra gamla? Vi vill satsa på den vården, eftersom vi inte vill ha sådana rubriker som dem vi har sett, eftersom vi inte vill att våra gamla skall ha det som de nu har det på en del håll. Vi satsar, men Moderaterna säger nej. Skall ni då regera ihop med dem? Hur trovärdiga är ni då när ni står här och talar om detta? Moderaterna säger ja till en del saker. De säger ja till slopad förmögenhetsskatt och sänkta kapitalskatter. De säger ja till att klämma åt löntagarna genom kraftigt ökade kostnader för a-kassan. De säger ja till dyrare läkemedel. De vill, det har vi redan hört, skära ned på arbetsmarknadspolitiken. De vill dra ned på arbetsmarknadsutbildningen och införa en bortre gräns som gör att 300 000 människor kommer att utförsäkras från a-kassan. De skall jobba, säger Per Unckel. Men om det nu skulle vara så olyckligt att de inte får något jobb, vad skall de göra då, Per Unckel? Vad skall de leva av då? Hur mycket får de då, och vem skall se till att de får de pengarna? Kan vi få ett besked på den punkten? Jag tror att väldigt många arbetslösa gärna vill ha det. Det är ett viktigt besked. Elver Jonsson och Folkpartiet, som ibland berömmer sig av att vara jämställdhetsvänliga, borde inse att Moderaternas politik är djupt kvinnofientlig. En neddragning av välfärden betyder många borttappade kvinnojobb. De talar om att återigen införa ett vårdnadsbidrag - man tar sig för pannan. Är inte den tiden över? Nej, Moderaterna skall ha det där vårdnadsbidraget tillsammans med kd igen. De vill ha en neddragning av kunskapslyftet, där 73 % av de studerande är kvinnor. Det blir mindre pengar till JämO, som t.ex. driver jämställdhetsmål i AD. Det skall JämO uppenbarligen inte få göra. Löneskillnader skall inte uppmärksammas. Moderaternas politik har hela tiden udden riktad mot kvinnorna. Hur kan Folkpartiet tänka sig att vara med i den högerburen? Å andra sidan blir det nu väldigt tydligt. Vi får hoppas att människorna i det här landet under de månader som är kvar till valet skall kunna se att det är skillnad på vänster och höger. Det är samma gamla höger som vanligt. Jag tycker att ni, Elver Jonsson och Dan Ericsson, också skall se det. Det är samma gamla höger som förut. Vi vet vart det bar. Det kommer att bära åt samma håll om de får chansen en gång till. Ett av mina råd till Moderaterna är att de skall höja blicken litet grand och se sig omkring. Titta på EU! Det gör ni ju. Ni var ju ivriga förespråkare för medlemskap i EU. Titta nu på den förvandling som pågår där. Inte är det Moderaternas politik som EU kommissionen förespråkar för att bekämpa arbetslösheten i Europa. Nej, Per Unckel, det är det inte. Inte är det Essenpunkterna som lever. De lever bara i Moderaternas hjärnor, men inte i Bryssel. De är borta. Det har runnit mycket vatten under broarna sedan dess. Nu är det Amsterdamfördraget, och i morgon börjar ett möte i Luxemburg. Det är inte några Essenpunkter som diskuteras där. Dem talar Per Unckel om i EU-nämnden och här i kammaren. Det är inte slopad arbetsrätt och ökade löneklyftor som står överst på dagordningen i morgon, när Göran Persson och Lena Hjelm-Wallén åker till Luxemburg för att diskutera sysselsättningen i Europa. Jag har deltagit i de förberedande mötena, och jag kan se den utveckling som EU faktiskt genomgår. Det gäller både kommissionen och ett antal medlemsländer - dock inte alla, men jag skall inte namnge de två som inte riktigt vill vara med. Till glädje för Sverige kan jag konstatera att kommissionen i stor utsträckning har tagit till sig de principer som sedan länge har varit vägledande i svensk arbetsmarknadspolitik. Aktivitet är bättre än passivitet. Utbildning är bättre än sysslolöshet. På punkt efter punkt kan vi se att man följer svensk politik och det svenska mönstret. Det är faktiskt så, även om jag inte kan drömma om att ni moderater skulle tillstå det, att svensk arbetsmarknadspolitik är intressant både i Bryssel och i övriga medlemsländer. I Sverige, i den här riksdagen, är den politiken inte mycket värd i Moderaternas ögon. Den skall rustas ned och miljarderna delas ut. När EU och den svenska regeringen vill stärka den enskilda människan väljer Moderaterna en politik som drabbar och försvagar den arbetslöse. Vi i Sverige stöder kommissionens huvudlinjer inför morgondagens toppmöte: entreprenörskap, anställningsbarhet, anpassningsförmåga och jämställdhet. Vi står också bakom idén att ställa upp kvantitativa mål på EU-nivå för ländernas politik. Antalet sådana mål bör vara begränsat, tycker vi. De bör också vara realistiska så att det finns möjlighet för medlemsländerna att precisera målen efter nationella förutsättningar och att nå målen. Det är viktigt att det tas steg på det extra toppmötet. För den som förespråkade ett EU-medlemskap var arbetslöshetsbekämpningen en av de viktigaste frågorna. Kanske var det den som avgjorde folkomröstningen. Vi som nu är satta att lotsa detta löfte i hamn må ha synpunkter på löftet. Det har vi - många. Men vår uppgift är nu att som medlemsland och företrädare för det landets regering se till att våra svenska idéer i så stor utsträckning som möjligt får genomslag. Vår uppgift är också att se till att arbetsmarknads och sysselsättningspolitiken förblir en nationell angelägenhet. Målen kan vara gemensamma, men vägarna dit är nationella.

Herr talman! Jag skall faktiskt avstå från att montera upp en valrörelsetribun. Det skulle annars vara lockande att ta en valrörelsedebatt med Margareta Winberg här i kammaren och avslöja att hon nu gör lögnen till sitt främsta vapen. För en stund sedan stod Margareta Winberg i talarstolen och sade: Vi har stoppat raset i sysselsättningen från den borgerliga perioden när vi tog över. Margareta Winberg vet att det är fel. Hon vet att det är fel därför att hon vet att sysselsättningen gick upp när hon tog över tillsammans med sina kamrater i regeringen. Ett annat exempel: Moderaterna säger nej till höjda barnbidrag - visst. Men glöm inte att vi samtidigt säger ja till ett stort barnavdrag som ger mera till barnfamiljerna. Om Margareta Winberg skall ha någonting kvar av heder när hon möter väljarna i nästa års valrörelse - tala sanning och beskriv också oppositionen såsom förslagen faktiskt ser ut! Ett tredje exempel: 300 000 människor kommer att utförsäkras ur a-kassan. Det är inte sant! Uttryckligen säger vi att ingen människa skall utförsäkras på detta sätt. Det är i den socialdemokratiska fantasivärlden som det spöke monterats upp som det är enklare att slåss emot än den politik som Moderaterna faktiskt beskriver. Det var den politiken som började ge resultat i slutet av den borgerliga regeringsperioden och som, om den hade fullföljts av denna regering, hade inneburit att 140 000 fler människor i dag varit i arbete. 140 000 förlorade arbetstillfällen - det är det som ligger på Margareta Winbergs samvete! 140 000 människor som förvägrats en möjlighet till ett riktigt arbete. När Margareta Winberg nu kommit ned från valrörelsetribunen har jag egentligen bara en enda fråga till henne: Vad skall ni göra för jobben? Vad då? Är svaret att ni nu har gjort allt? Eller är svaret att det kommer fler propositioner av samma slag som de gamla propositionerna, som hittills har lett till att sysselsättningen har gått ned? I stället för att beljuga andra partier - tala om vad ni skall göra för jobben! Det är ni skyldiga kanske inte mig först och främst, men de människor som lyssnar på svaret utanför denna kammare.
Herr talman! Jag vet inte om man kan kalla det här för en valdebatt, men det är det väl. Det skall det väl vara i den här kammaren. Vi tillhör ju olika partier, och jag utgår från att vi tio månader före ett val åtminstone skall ha en diskussion - vi har ju det annars också - för väljarnas skull. Det är väl viktigt. Det var så här - och detta är officiella siffror - att under de tre år som Per Unckel satt i regeringen och regeringschefen hette Carl Bildt sjönk den totala sysselsättningen i Sverige med 440 800 jobb. De försvann. De finns inte längre. Motsvarande sysselsättningsminskning - för vi har ännu inte vänt den - under de tre år som vi har suttit i regeringen är 64 400. Vi är naturligtvis inte nöjda med detta. Vad är det då som döljer sig bakom den här siffran 64 400 som ni tycker är så förskräcklig och hemsk? Och detta kan jag dela: Jag är inte nöjd med den siffran. Bakom siffran döljer sig att den offentliga sektorn fortfarande är under reduktion med 89 300. Här vill ni skära ned ytterligare. Om era besparingar skulle vinna gehör skulle det bli minus 60 000 fram till år 2000. Den privata sektorn har däremot under de här tre åren ökat med 24 900. Men er politik - att minska skatterna i kommunerna och att minska bidragen till kommunerna - betyder att sysselsättningsraset fortsätter i den offentliga sektorn.
Herr talman! Visserligen är det kort tid till valet. Men det finns många arbetslösa som förväntar sig ett bättre resultat än en arbetsmarknadsminister som har lagt de arbetslösa till handlingarna. Notera: Vi fick inte ett enda besked om vad regeringen tänker göra med jobben. Vi fick inte ett besked om vad ni tänker göra med de människor som går utan arbete. Margareta Winberg har en replik till på sig för ett konkret, handfast svar - inte om mer arbetsmarknadspolitik och arbetsmarknadsåtgärder utan om vad ni skall göra för att jobben skall bli fler, och inte fler jobb i offentlig sektor utan fler jobb i privata företag. T.o.m. Margareta Winbergs egen finansminister säger ju att det är där jobben måste komma. Vi har inte vänt sysselsättningsutvecklingen ännu, säger Margareta Winberg. Jo, det är ju tyvärr det ni har gjort! Ni har vänt den nedåt. Ni ärvde en sysselsättningsutveckling på väg upp. Jag skall gärna medge att jag under den tid jag var med och regerade hade förhoppningen att vi skulle kunna vända den tidigare socialdemokratiska negativa arbetslöshetsutvecklingen fortare. Det var dock svårare än vi trodde. Men det gick till slut, och vi lämnade över en ekonomi i uppgång, en sysselsättning i uppgång och en arbetslöshet i nedgång. Ni tog ett halvår på er, och sedan hade ni vänt kurvorna igen. Och kom inte och säg att ni inte har vänt dem, för ni vände dem och ni vände dem nedåt. Det ni däremot inte har gjort är att därefter ånyo vända dem uppåt. Det kommer ni emellertid säkerligen att kunna göra. Det vore väl sjutton om en snabb, stark internationell konjunktur inte skulle kunna påverka också en dålig socialdemokratisk sysselsättningsutveckling i någon riktning. Kvar står emellertid faktum, nämligen att ni har tappat de 140 000 nya jobb ni skulle ha kunnat få. När vändpunkten så småningom kommer också i Sverige kommer den senare än i andra länder och svagare än i andra länder, varför Sveriges relativa konkurrenskraft försämras. Detta, Margareta Winberg, är ert facit efter tre år. Bekänn det, som Dan Ericsson sade, så kan vi börja på ny kula igen. Den gamla kulan förmår inte klara arbetet.
Herr talman! På s. 86 i finansutskottets betänkande finns det en intressant bild. Den visar utgifterna och inkomsterna under 90-talet. Den bilden tror jag till stor del kan förklara att ni på ett sätt lyckades hålla uppe sysselsättningen. Det är klart; visst kan man blåsa upp en efterfrågan om man lånar pengar. Visst kan man därmed hålla uppe sysselsättningen. Det framgår mycket tydligt i figuren på s. 86. Men det vi gjorde efter er var att vi slutade låna. Vi slutade att blåsa upp en efterfrågan och därmed en sysselsättning genom att låna pengar. Vi har sanerat ekonomin. I det skedet är det inte så konstigt om sysselsättningen faller. Men nu är det skedet passerat. Saneringen är gjord. De lediga platserna ökar kraftigt. Per Unckel vet förmodligen att när antalet nya lediga platser ökar kraftigt finns det en eftersläpning på 6-8 månader innan effekten i form av ökad sysselsättning syns. Vi är i den perioden just nu. Sedan tycker jag att Per Unckel skall läsa på budgetpropositionen ordentligt. Där finns nämligen ett antal förslag som visar hur vi vill öka sysselsättningen och pressa tillbaka arbetslösheten. Vi arbetar nämligen med en kombination av båda de åtgärderna. Det tror jag är alldeles nödvändigt. Sedan undrar jag återigen: Vad händer efter de 300 dagarna, när a-kassan är slut? Vi behöver inte kalla det för utförsäkring. Men det är ju slut då, det skall inte vara något mer. Vad händer med den enskilde arbetslöse? Det kan ni inte svara på.

Herr talman! För att börja med budgetöverskottet är inte 2 % tillskrivet varje år, utan det är ett snitt över ett antal år. Det betyder att i tider av hög arbetslöshet, som det fortfarande är nu, blir det en upptrappning. Vi börjar inte med 2 % utan det är en fas som trappas upp. Jag är naturligtvis för ett sådant budgetöverskott just för att samla i ladorna till de tider då det kan vara litet sämre. Det är egentligen inte något som är väldigt annorlunda. Om man skulle vara litet traditionell kunde man säga att det är rätt klassisk socialdemokratisk politik. Den europeiska investeringsbanken har fått ett uppdrag från medlemsländerna eller kommissionen - jag är osäker på vilket - att ta fram ett antal förslag för att vidga utlåningsmandatet och utlåningsramen. Jag har inte sett vad de förslagen betyder. Jag är inte säker på att de finns framme till toppmötet i morgon och på fredag. Men man har alltså detta uppdrag. Man har också i uppdrag att ta fram ökade resurser till små och medelstora företag. Båda dessa uppdrag är prissatta. Det första handlar om 10 miljarder och det andra handlar om 350-450 miljoner ecu. Det är på en treårsperiod. Det skall framför allt gå till gröna jobb inom de små och medelstora företagen. När det gäller EMU tror jag att Hans Andersson och jag har en ganska likartad uppfattning om det projektet som sådant. Kopplat till arbetsmarknaden finns det som jag ser det uppenbara risker för ännu svårare problem om alla medlemsländer deltar, nuvarande 15 och kanske vi blir ännu fler. Men jag kan återkomma till den diskussionen i nästa inlägg.

Herr talman! Låt mig först fullfölja diskussionen om EMU. Min åsikt är att med 15 länder, eller om det blir fler, kan det i vissa situationer bli utomordentligt svårt med den relativt oflexibla arbetsmarknad som finns på många håll inom EU. Oflexibel säger jag i en negativ bemärkelse. Med oflexibel i det här sammanhanget menar jag länder där det t.ex. finns en stor löneflexibilitet. Vid en ekonomisk chock i någon region eller någon del av EU betyder det att om man inte kan flytta till jobb någon annanstans, och det är litet svårt eftersom språket är en barriär i det här sammanhanget, återstår två möjliga vägar för att lösa problemet. Den ena är en kraftigt sänkt lön. Den andra är att EU samlar sig till någon kraftigare regionalpolitik som kan sättas in i de regioner som drabbas av detta. Det sista tror jag inte alls är aktuellt. Diskussionerna går på ett helt annat sätt. Löneflexibilitet i form av en mycket stor spridning av lönestrukturen är för svensk del inte heller aktuell. Då blir det ganska svårt att förstå hur EMU-projektet skall kunna ros i land med alla de här länderna som är så olika till sin karaktär. Det är min syn på detta. När det sedan gäller utbildning för de personer som är anställda i företag har statsministern här i kammaren sagt att han ämnar bjuda in parterna. Han har haft en första sittning med dem. Det vet jag, för vi har varit närvarande. Han har aviserat ytterligare sådana möten. Det är den vägen vi avser att gå. Jag tycker att det är oerhört viktigt. Om det livslånga lärandet skall bli verklighet betyder det att det inte bara skall gälla personer som har hamnat i arbetslöshet. Det måste också gälla personer i arbetslivet som riskerar att någon gång under sitt liv slås ut.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern sade att jag negligerade vad som har åstadkommits. Så var det inte, herr talman. Jag konstaterade vad som har åstadkommits, eller rättare sagt inte har åstadkommits. Jag citerade vad socialdemokraterna har sagt vid ett antal tillfällen och jämförde med verkligheten. Utskottets ordförande Johnny Ahlqvist hade inga kommentarer till detta, trots att jag frågade honom flera gånger. Har arbetsmarknadsministern någon kommentar till detta? Var det något felaktigt i citaten? Var det något felaktigt i den verklighet som finns utanför det här huset? Varför inte erkänna, som jag föreslog, att ni har gjort stora misstag men att det kanske är dags för omprövning? Vi är beredda att diskutera, och det är säkert flera andra partier också. Sedan säger arbetsmarknadsministern att hon inte känner igen sig. Nej, och det är det som uppenbarligen är det stora problemet. När jag möter arbetsförmedlare möter jag utbrända människor, som inte längre orkar med trycket. Ministern känner väl till hur det ser ut i mitt hemlän Östergötland. När jag möter arbetslösa visar de i många fall en uppgivenhet och en hopplöshet, då de har gått från åtgärd till åtgärd och inte fått möjlighet att komma ut i ett ordinarie arbete. Det är den verklighet jag möter. Jag kanske inte kan se det som Winberg tycker är positivt, men det är den verklighet jag möter. Är det något fel på den verkligheten? Det är ju så det är. Det har vänt, säger Winberg. Det har vi hört förr. Det har varit skördetid och mycket positivt. Det har vi hört i ett antal debatter under flera år. Winberg sade att hon var trött på den här debatten. Men jag tror att arbetslösa är trötta på talet om skördetid och vändpunkter och att det kommer något positivt efter nästa budget. Men det har inte varit så hittills, så varför skall vi tro på det i dag? Till sist, herr talman, vill jag ta upp det här med äldrevården. Det är ni som har ryckt pengarna från kommuner och landsting och bidragit till den ovärdiga situation som nu råder inom delar av äldreomsorgen och äldrevården. Det är kvinnojobben där som har försvunnit, och de håller fortfarande på att försvinna. Ni är ansvariga för detta. Ni har dragit in de 16 miljarderna. Det bär ni ansvaret för. Försök inte springa ifrån det!
Herr talman! Jag undrar om Dan Ericsson kan läsa AMS veckostatistik. Om man gör det och följer den vecka för vecka ser man att det har hänt någonting i Sverige från augusti och fram till nu. Varje vecka är den öppna arbetslösheten lägre än veckan innan och lägre än föregående år. Om man bemödar sig kan man läsa statistik. Därför blir jag upprörd när Dan Ericsson pratar om äldrevården - för att inte tala om när Mats Odell fem gånger i sitt anförande tidigare i dag talar om de gamla som bor på kommunala inrättningar, till skillnad från privata inrättningar. Det var för övrigt på ett privat vårdhem som diskussionen om hur illa det är startade, men Mats Odell var noga med att säga att det gällde de kommunala inrättningarna. Under er tid i regering försvann det 134 800 jobb i offentlig sektor. Det var jobb inom vård och omsorg bland gamla, sjuka och barn. Så många jobb försvann. Dubbelt så många händer försvann - händer som skulle ha behövts för att vårda och mata dem som ni nu beskärmar er så över - med rätta - för att de inte får mat och för att de missköts. Vi har inte lyckats stoppa detta fullt ut, utan under vår tid har vi tvingats skära ned med 89 800 jobb. Det är därför som vi nu säger att när vi har rensat upp efter det moras som vi ärvde av er skall vi satsa igen. Då går de här grupperna först, och då går vård, omsorg och utbildning först. Då säger ni att det inte räcker och att ni vill satsa mer. Folkpartiet säger att man står bakom regeringen, och Moderaterna säger att de skall satsa mindre därför att de inte har råd med så mycket. Ni tre partier skall alltså regera ihop. Hur tror ni att det då går för de gamla, de sjuka och barnen?
Herr talman! Det kan inte bli värre än det har varit under den här mandatperioden, när ni direkt har ryckt undan 16 miljarder från kommuner och landsting. Till detta kommer effekterna av sänkningarna i arbetslöshetsförsäkring, föräldraförsäkring och sjukförsäkring, som har ökat socialbidragskostnaderna för kommunerna och därmed trängt undan verksamheterna barnomsorg, äldreomsorg och skola. Det är verkligheten, Margareta Winberg. Försök inte springa ifrån denna verklighet! Det är ni som bär ansvaret. Det är ni som sitter i regeringen, och det är ni som har skapat förutsättningarna - eller dessvärre inte skapat förutsättningarna - för personalbemanningen just i vården och omsorgen. Jag kan läsa AMS veckostatistik. Jag kan också konstatera att om man ser det över åren är det alltid minskande arbetslöshet efter sommarperioden. Men det centrala är att ni har minskat på arbetskraften. Det är det som har fallit, tvärtemot vad ni har sagt. Det har minskat förutsättningarna för att vi därmed skall kunna upprätthålla välfärden och få resurser just till de gemensamma sektorerna. Det är det som är det allvarliga och den allvarliga trenden. Vi borde ändå försöka få ut något konstruktivt av debatten. Jag frågade tidigare arbetsmarknadsutskottets ordförande om volymmålet, om det fanns en öppenhet för att diskutera detta och göra det mer flexibelt, så att vi kan satsa mera på kvalitetsåtgärder. Han visade sig vara öppen för att vi skall kunna föra en bra diskussion om det i utskottet. Jag vill fråga Margareta Winberg om hon också ser det som möjligt att vi för en diskussion kring detta, just för att förbättra åtgärdssidan, så att de personer som finns i åtgärder får större förutsättningar att sedan komma i riktiga jobb.
Herr talman! Jag tycker inte att vi skall släppa frågan om vården och omsorgen, de gamla och de sjuka, därför att det är en angelägen fråga. Den är också angelägen därför att Mats Odell vid minst fem tillfällen tidigare i dag beskärmade sig så. Det berodde säkert på att TV var här då, och han ville få ut sitt budskap. Det är då viktigt att Dan Ericsson talar om hur han tror att det skall gå till. Regeringen har lagt på 40 miljarder fram till år 2000 till vården, omsorgen och utbildningen, till de gamla, de sjuka och barnen. Ni säger att det inte räcker. Folkpartiet står bakom oss. Moderaterna säger här i kammaren - inte ute i kommunerna - att de inte kan stå bakom detta 1999 och 2000. Skall ni sitta i en sådan regering? Vad händer då för de gamla, de sjuka och barnen? Jag tycker att det är viktigt att Dan Ericsson betänker det och ger ett svar. Nu gör ni detta till en oerhört viktig fråga, precis som ni gjorde 1991. Ni hade då vallokomotivet Jerzy Einhorn som var ute och sade precis samma sak, men sedan blev det tvärtom. Även om ni lånade pengar orkade ni inte låna tillräckligt mycket, utan det blev ett tapp i sysselsättningen i den offentliga sektorn. Hur skall det gå i en eventuell regering med dessa tre helt olika uppfattningar? Samma sak gäller a-kassan. Dan Ericsson sade att vi har sänkt ersättningarna. Ja, vi gjorde det när vi sanerade budgeten, men när det är färdigt och vi ser att vi har egna pengar och kan betala för oss höjer vi ersättningarna igen. Där är ni med på 80 %, såvitt jag förstår, och det är Folkpartiet också. Men Moderaterna säger något annat; de vill inte ha 80 % utan vill att 75 % skall ligga kvar. Även där är ni splittrade. Det är klart att det är intressant för väljarna att veta detta och veta vem som vinner. Det svaret är ganska givet: De största brukar vinna, och de små brukar förlora.
Herr talman! Jag kan dela Margareta Winbergs sorg inför de nedskärningar som har skett inom den offentliga sektorn när det gäller äldreomsorg, skola, barnomsorg osv. under den förra mandatperioden och under denna. Om jag tar ett exempel från gruppboende för senildementa, är situationen nu den att man har personal i storleksordningen två personer på åtta äldre. Där var det tidigare tre eller fyra personer. De två personer som inte längre finns kvar har alltså blivit uppsagda under denna period. De finns bland de arbetslösa eller bland dem som går i arbetsmarknadsåtgärder eller utbildning. Vi vet också att kostnadsskillnaden mellan att ha en person i a-kassa eller att ha lön och utföra ett arbete är i storleksordningen 1 000 kr i månaden. Lägger man sedan till arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller utbildning, kommer man upp i en avsevärt större kostnad för den arbetslöse. Genomsnittet ligger på ungefär detsamma. Det kostar alltså lika mycket att ha en person arbetslös som att ha personen i arbete. Min fråga gäller inte nedskärningarna utan hanteringen av statens och de kommunala medlen. Skulle det inte vara på tiden att använda pengarna på ett bättre sätt, så att personer i stället för att gå arbetslösa, som har kompetens, erfarenhet och vill arbeta, t.ex. får gå tillbaka till sina grupper för de äldreboende eller senildementa och göra sina insatser där? De skulle vilja det. De skulle vara välkomna, och det finns ett behov. Exakt samma är situationen inom barnomsorgen och skolan. Varför kan inte åtgärden ske snabbt? Pengarna finns. Det handlar om politisk vilja och litet handlingskraft.
Herr talman! Det har faktiskt skett litet av det Gunnar Goude efterlyser. I arbetet med att få fram pengar till den ytterligare satsningen på 4 miljarder i år och 8 miljarder de kommande åren har vi använt en del pengar som har funnits i systemet. Vi har flyttat pengar från arbetsmarknadspolitiken rakt in i kunskapslyftet. Visst försöker vi att se till att använda pengarna på ett aktivt sätt. Det är viktigt att göra så. Gunnar Goude har en poäng i det han säger. Men det hela är inte riktigt jämförbart. Med kringkostnader och annat är det hela inte kostnadsneutralt. Det har vi kunnat se när vi har satt i gång resursarbeten i stor skala. Det blir litet dyrare än "bara" 80 % i ersättning. Det har att göra med framför allt kringkostnaderna. Gunnar Goude efterlyser det vi har gjort i form av resursarbete. Vi har pratat litet om det i dag. I resursarbeten arbetar man 90 %, får lön till 90 %. Man finns i en pool på en skola, på ett dagis, på ett sjukhus. När det blir ett kortare vikariat blir man kallad till det vikariatet. Då får man lön i vanlig ordning med alla ob-tillägg och annat som tänkas kan. Det är en bra metod för de arbetslösa, och det är mycket bra för verksamheten. Det betyder att det blir en kvalitetsförstärkning. Jag delar Gunnar Goudes uppfattning att det är många som är utbildade för detta och som inget hellre önskar än att få jobba. Det kan då göras på detta sätt i väntan på att de ytterligare pengarna som finns - i varje fall i böckerna, 4 miljarder i år och 8 miljarder kommande år - får effekt.
Herr talman! Det gläder mig att Margareta Winberg ser problemet och att lösningen inte är orimlig. Jag tror att om beräkningarna görs med hänsyn till var kostnaderna ligger för t.ex. utbildning för en del av denna grupp, kommer man ganska nära. Det handlar i själva verket om att pengarna hanteras på olika vägar - arbetslöshetspengarna går på statliga medel, och kommunerna den andra delen. Regeringen har varit oförmögen att få över pengarna på rätt plats. Jag skulle vilja ställa en kort fråga om arbetstidsförkortningen. Det är i hopp om att arbetsmarknadsministern kan ta steget från det vi får höra så ofta i kammaren, dvs. att arbetstidsförkortning inte ger några fler jobb. Det är naturligtvis ett alldeles orimligt påstående. Jag tror att det numera bara är här i riksdagen - och en och annan regeringsledamot - som man hävdar detta. Margareta Winberg kunde luta sitt öra något åt vänster och höra sin bisittare i frågan, som jag vet har ägnat frågan om effekterna av arbetstidsförkortning stor uppmärksamhet och har kommit fram till ett markant annorlunda resultat än vad regeringen har gjort, nämligen att det blir fler jobb. Det ena facket efter det andra kommer efter. Det råder inget tvivel på den punkten. Varför kan inte regeringen genomföra detta? Jag har en liten följdfråga. Varför kunde inte regeringen samla sig till åtminstone den lilla åtgärd som friåret skulle ha givit? 30 kommuner väntar på att få sätta i gång. Regeringen kunde inte komma till skott och ge tillstånd för friåret.
Herr talman! Det samarbete som Gunnar Goude efterlyser behövs. Socialförsäkringsministern och jag pratar mycket om detta. Det gäller hur vi kan låta de olika systemen arbeta över gränserna i betydligt större utsträckning än i dag. Det får inte vara så att systemen finns och att människorna får springa runt i dem. Människan skall vara i centrum. Sedan måste naturligtvis myndigheter och system arbeta för människans bästa. Det är inte så enkelt. Men det börjar på sina håll att ge ett visst resultat. I t.ex. Götene finns något som heter Möjligheternas hus. Där arbetar man inom nuvarande regelsystem till gagn för dem det gäller. Man arbetar mycket bra över gränserna - mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen och socialkontoret. Det finns fler exempel. Ger den förkortade arbetstiden fler jobb eller inte? Därom tvista många lärda. Min utgångspunkt är att arbetstidsförkortning är en välfärdsfråga. Det har jag alltid tyckt. I perioder av hög arbetslöshet kan man inte heller bortse från att arbetstidsförkortning kan ge ett nytt jobb. Däremot delar jag inte Miljöpartiets uppfattning att jobben är något konstant - för att alla skall få plats måste man dela på den mängd jobb som för tillfället finns. Jag tror att den mängd jobb som finns i dag kan bli större. Därför har jag inte samma grundsyn som Miljöpartiet i den frågan. Friåret är den fråga jag har kvar. Jag har genomfört generationsväxlingen och en del andra saker. Friåret är fortfarande inte genomfört. Jag vet inte om det blir det. Det beror litet grand på konjunkturen och hur bra det går. Om vi skall vara uppriktiga är det ju ett undandragande av arbetskraft. I en konjunkturuppgång är det inte särskilt klokt att göra så.
Herr talman! Jag ställde i mitt anförande en fråga till arbetsmarknadsministern. Det var om regeringen har planer på att underlätta för de många tusental som deltar i kunskapslyftet och vad de kan tänkas få för jobb. Jag vill också deklarera för Margareta Winberg att jag hör till dem som tycker att det är värt att göra försöket med kunskapslyftet. Men jag har varnat både arbetsmarknadsministern och utbildningsministern att ha en övertro på att detta skall lösa särskilt många problem. Nu säger arbetsmarknadsministern att hon inte mår riktigt bra efter att ha lyssnat på denna debatt i 11 1⁄2 timmar. Hon antydde väl att det är inläggen. Det förvånar mig, eftersom nästan varannan talare har försvarat regeringen. Erik Åsbrink gjorde ett gott försök på förmiddagen. Jan Bergqvist, som har varit med 12 1⁄2 timmar, hade goda inlägg till fördel för regeringen. Centerpartiet har inte misskött sin trolovning. Det förvånar mig.

Herr talman! Elver Jonsson frågar mig om det finns jobb färdiga att hämta när man har gått färdigt kunskapslyftet. Det kan jag naturligtvis inte svara på. Men vad jag vet är att framtidens arbetsmarknad kommer att kräva mer av utbildning och kompetens. Jag vet att en majoritet av de i dag arbetslösa har inte treårigt gymnasium. Det kommer att vara ett minimum för att klara sig på framtidens arbetsmarknad. Det gör att jag tror på kunskapslyftet. Jag tror också på en utbyggnad av den högre utbildningen, universitet och högskolor, med betoning på de små och medelstora högskolorna. Vi behöver nämligen fler som är utbildade på denna nivå. Med de utsikter och de prognoser vi har i dag - det kommer snart en ny prognos från AMS - kan vi se att det kommer att finnas jobb. Det kanske inte kommer att finnas jobb direkt efter ett år i kunskapslyftet, men kunskapslyftet skall också vara en stimulans till att gå vidare så att man får de här tre åren med gymnasiekompetens, och kanske vill gå vidare även sedan. Jag skall fråga Elver Jonsson om en sak. Jag lyssnade på Anne Wibble - jag har som sagt suttit här hela dagen. Hon var ganska föraktfull när hon talade om att ungdomar inte vill ha en bokstavskombination, att den som är arbetslös inte är fri osv. Det kan jag hålla med om. Men jag tycker att det är litet förmätet av en som såg till att nära 500 000 jobb försvann att uttrycka sig så. Bokstavssysselsättning, hette det visst. Hur ser Elver Jonsson på arbetsmarknadspolitiken? Folkpartiet vill ju dra ned ett ganska rejält antal miljarder på arbetsmarknadspolitiken under 1998. Det vore intressant att få höra hur de arbetslösa då skall rustas. Som den socialliberal jag vet att Elver Jonsson är tror jag att han gärna vill att de arbetslösa ändå skall förberedas så väl som möjligt inför det som kommer.
Herr talman! Vi talar om bokstavskombinationer därför att det har blivit en besvärande mängd sådana. Nu har vi fått arbetsmarknadsutskottets ordförandes ord på att detta behöver ses över. Det här dryga tjugotalet olika åtgärder är något som jag betecknar som åtgärdsfrossa. Jag är av den fasta övertygelsen att det inte är detta som löser problemet, utan nya jobb och nya arbetsplatser som i sin tur kräver en mer gynnsam kostnadsbild när det gäller administrationen inom Margareta Winberg sade att Folkpartiet står bakom ambitionen om en god vård. Jag skulle vilja säga att det kanske närmast är Socialdemokraterna som kommer bakom. Folkpartiet går ju i spetsen för både Jag tror inte att vi skall säga att det är AMS ansvar att planera för arbete för dem som går igenom kunskapslyftet. Jag tror att vi behöver ett företagarklimat som faktiskt genererar nya arbetsplatser. Det är ett politiskt ansvar att skapa en sådan situation. Margareta Winberg varnade mig i en replik för Moderaterna. Det är möjligt att det behövs. Men med tanke på det nära umgänge som socialdemokrater och moderater har haft i flera frågor när det gäller att sänka a-kassor och andra socialförsäkringsförmåner - för att inte tala om biståndspolitik och annat - har också jag ett varningens ord till Margareta Winberg. Jämställdheten kom också på tal. Margareta Winberg borde erinra sig att de som hade det hårdaste motståndet mot jämställdhetslagen kom från socialdemokratiskt håll. I den frågan lyckades vi faktiskt övertala Moderaterna, och jag hade hoppats att vi även skulle övertala Socialdemokraterna att vara med om reformen. Min fråga blir: Om inte jämställdhetslagen varit genomförd, hade Margareta Winberg i regeringsställning varit beredd att nu genomföra den jämställdhetslag som kom
Herr talman! Jag kan vara så ärlig att jag erkänner att vi också i mitt parti har fattat ett och annat dåligt beslut. Jag tycker personligen att detta var ett av dem. Lagen hade säkert kommit oavsett vilken regering som suttit. Det är inte formalian jag vänder mig mot. Det var inte den jag tog upp i mitt inlägg, utan den djupt kvinnofientliga politik som Per Unckel nu är representant för i kammaren. Ställer Folkpartiet upp på införandet av ett vårdnadsbidrag? Är det Folkpartiets linje att ha ett vårdnadsbidrag i november 1997 eller när det nu blir - det blir väl inte förrän i nästa år - om olyckan är framme? Ställer ni i Folkpartiet upp på detta? Ställer ni upp på dra undan 60 000 jobb framför allt i kvinnodominerade sektorer? Ställer ni upp på att ta bort pengar från JämO, som har drivit löneskillnadsmål - inte framgångsrikt och bara ett - men som har fått mer pengar av mig för att kunna fortsätta? På punkt efter punkt ser vi vad Moderaterna gör med kvinnorna i Sverige, vad de har gjort och vad de skulle göra om de fick chansen. Ställer ni i Folkpartiet upp på en sådan politik - ni som brukar säga att ni står i spetsen för en god jämställdhetspolitik? Jag bara frågar.

Herr talman! Sedan ett par år gäller den nya budgetlagen som reglerar hur regeringen skall agera när den anser att det finns behov av en tilläggsbudget och sedan relationerna mellan tilläggsbudgeten och det fastställda utgiftstaket. I budgetlagens § 42 står sålunda: "Finns det risk för att ett beslutat tak för statens utgifter eller använda utgiftsramar kommer att överskridas, skall regeringen för att undvika detta vidta sådana åtgärder som den har befogenhet till eller föreslå riksdagen nödvändiga åtgärder." Herr talman! Vi har en reservation som förutom av oss moderater är underskriven av folkpartister, kristdemokrater och miljöpartister. Där har vi tagit upp just regeringens underlåtenhet att följa denna budgetlag vad beträffar de stora utgiftsökningarna i tilläggsbudgeten. Regeringen har sålunda inte gjort något försök att föreslå åtgärder för att undvika ett överskridande av utgiftstaket. Det är mycket anmärkningsvärt. Regeringen är dock i den gynnsamma positionen att det i riksdagen finns oppositionspartier som tidigare föreslagit utgiftsminskningar som det hade varit lätt att lägga fram nu. Det var bara att välja bland alla dessa förslag. Att regeringen, när den är i en sådan gynnsam parlamentarisk situation och dessutom befinner sig i ett förhållandevis gynnsamt konjunkturläge, underlåter att vidta åtgärder leder till att man frågar sig hur en sådan regering skulle agera i ett annat läge. Historien visar ju att socialdemokraterna i sådana situationer, inte minst när de har varit i oppositionsställning, gärna lägger fram förslag om bestående utgifter som skulle leda till ett växande underskott i ett svagt konjunkturläge. Herr talman! Bland de förslag som läggs fram i den här tilläggsbudgeten är kanske de som presenteras under rubriken Regionalpolitiska åtgärder de mest intressanta. På sitt sätt är det mycket märkliga turer som presenteras under den rubriken. Man kan beskriva dessa turer så att regeringen drar in 500 miljoner kronor från länsstyrelsernas beslutsfattande för att på så sätt få en egen liten godispåse att besluta om i vissa län valåret 1998. Det är en centralisering av det beslutsfattande som normalt skulle ligga på länsstyrelserna som här görs. För att därefter lugna de berörda länsstyrelserna och göra det möjligt för dem att leva upp till de åtaganden som de redan har gjort eller avser att göra vill regeringen nu ha ett bemyndigande på 500 miljoner kronor för de kommande budgetåren 1998, 1999 och Med den här konstruktionen tas alltså framtida anslag i anspråk. Det får framdeles till följd att länsstyrelsernas beslutsutrymme kommande år minskas. Men som sagt: I det här ärendet råder andra bevekelsegrunder än att följa budgetlag och normal budgeteringsteknik. Man merkt die Absicht und wird verstimmt. Herr talman! Det finns ytterligare moment som också skulle kunna kommenteras. Dit hör den märkliga betalningen av djurregistren som föreslås eller oviljan att börja trappa ned presstödet. För tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 3 under mom. 6, även om jag självfallet står bakom alla reservationer i utskottsbetänkandet som vi moderater undertecknat. Herr talman! Slutligen kan jag notera att många medborgare ringer och frågar om statsministerns stora resekostnader, som har beskrivits i pressen, inryms inom ramen för Regeringskansliets tilldelade budget för det här året. Jag skall inte ställa någon sådan fråga till regeringspartiets företrädare, vilket givetvis inte hindrar att den må kunna besvaras. Det är ju tydligen väldigt många som undrar.

Herr talman! Även jag vill något kommentera de två reservationer som Lennart Hedquist nämnde. Det gäller nr 7 som handlar om budgetlagen. Det är alldeles riktigt som Lennart Hedquist beskrev att budgetlagen inte följs på det sätt som borde ske. Jag tycker att det är särskilt anmärkningsvärt eftersom det är precis nu i början av tillämpningen av denna nya lag som man utbildar ett slags praxis. Det är, tycker jag, mycket anmärkningsvärt att regeringen inte är angelägen om att följa lagen på det sätt som var avsett. Detta har vi markerat i en reservation. Än mer anmärkningsvärt är väl egentligen det som rör reservation 7. Det gäller anslag där pengar tas från länsstyrelsen. Enligt det ursprungliga förslaget skulle man använda pengar som länsstyrelsen redan hade intecknat. Förslaget kom väldigt sent, och det var mycket ofullständigt beskrivet. Dessutom utfärdade man regleringsbrev innan riksdagen hade behandlat frågan, visserligen villkorat men dock. Nu blev det ändring i utskottet. Även majoriteten insåg att det var litet för uppseendeväckande. Men då blev det ändrat så att man skall använda kommande pengar. Det är ett starkt avsteg från den budgetprincip och den budgetlag som nu gäller, att man direkt uppmanas att använda anslag som skall tillföras under framtida år. Det är också i sak väldigt konstigt. Jag hade hoppats att få en liten diskussion med någon centerpartist som står bakom detta egenartade förslag. I praktiken innebär det ju att man överlämnar en halv miljard kronor till regeringens ledamöter att använda för centrala beslut i regionalpolitiska ärenden. Kort sagt: De skall åka runt, klippa band och inviga projekt och annat inför valrörelsen. Det är milt sagt förvånande. Men det innebär också i sak en väldigt kraftig centralisering av de regionalpolitiska besluten. Man tar ifrån länsstyrelserna pengar som skall användas av regeringen eller sådana myndigheter som regeringen vill utse för att fatta beslut i frågor där vi sedan länge har haft, trodde jag, en ganska stor samsyn. Länsstyrelserna själva är faktiskt bäst lämpade att fatta beslut i regionala frågor. Jag är faktiskt mycket förvånad över att Centerpartiet står bakom en sådan här centralisering. Nu finns det inte någon centerpartist närvarande här i kammaren som kan förklara detta. Så jag får väl låta frågan stå obesvarad för dagen.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten så värst mycket. Det mesta har hunnit sägas av andra debattörer före mig. Det är viktigt att den nya budgetprocessen verkligen följs. Det är ett bekymmer att regeringen redan nu på flera punkter avviker från de budgeteringsprinciper vi har kommit överens om i lag. Det gäller bl.a. det som står i reservation 7. Det handlar om finansiering av utgiftsökningar där man har fått överskridanden och faktiskt inte på allvar har försökt hitta andra besparingar för att hålla sig inom det angivna utgiftstaket. Man har helt enkelt utnyttjat det som har hänt, nämligen att skatteintäkterna blev högre än väntat, och sedan låter man det rulla på. Men det var ju det vi skulle sluta med. Vi skulle ju fatta beslut om utgiftstak på våren och hålla oss till det, oavsett om det råkade bli mer skatteintäkter än beräknat. Det här är ingen bra praxis. Som flera påpekat hade det nog inte varit så svårt att hitta nya besparingsförslag, om man hade varit intresserad. Detta gäller också reservation 3 om regionalpolitiska åtgärder, som har diskuterats tidigare här. Det är ett ganska märkligt ärende. Man plockar av länsstyrelserna 500 miljoner. Om detta hade genomförts skulle fattade länsstyrelsebeslut inte kunnat verkställas. Finansutskottet hittar då på att man skall ta detta från kommande anslag utan att ändra utgiftstaket. Detta hänger inte ihop. Det är helt enkelt fel sätt att hantera frågan. Det är synd att det tydligen finns en majoritet i riksdagen för att godkänna det här. Det finns skäl för riksdagen att verkligen slå vakt om den nya budgetlagen, och det tycker jag inte att man gör genom att låta detta passera. Jag vill också peka på reservation 8, som är den tredje reservation i detta betänkande vilken Miljöpartiet står bakom. Riksdagen har tidigare uttalat hur skyddsrumsbyggandet skall bedrivas. Sedan visar det sig att myndigheten inte följer detta och vill ha mer pengar. Vi skall naturligtvis inte acceptera detta heller. Det gäller visserligen bara 50 miljoner kronor, vilket inte är så mycket i de här sammanhangen, där vi ofta talar om miljarder. Men återigen: Det är en fråga om budgetdisciplin, och det finns inget skäl att acceptera detta. Herr talman! Vi står naturligtvis bakom alla dessa tre reservationer, men jag yrkar bifall bara till reservation 3.

Herr talman! I finansutskottets betänkande FiU11 behandlas tilläggsbudget för budgetåret 1997. I detta betänkande behandlar utskottet budgetpropositionens förslag om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997. Regeringens proposition betäffande tilläggsbudget tillstyrks av utskottet. Utskottet gör dessutom ett tillkännagivande om översynen av riktlinjerna för skyddsrumsbyggande och dess finansiering. Vidare föreslår utskottet att regeringen bemyndigas att under år 1997 låta staten ta på sig ekonomiska förpliktelser i samband med regionalpolitiska åtgärder som innebär utgifter om högst 500 miljoner kronor under budgetåren 1998, 1999 och 2000. Samtliga motioner har avstyrkts. Betänkandet har också föranlett 9 reservationer och 3 särskilda yttranden. Den svenska riksdagen har under denna mandatperiod tagit viktiga och omfattande beslut beträffande en ny budgetprocess, en process som bl.a. har som syfte att bättre styra upp de olika faktorer som påverkar en process för genomförande av en budgetbehandling för staten. Målet är givetvis att den ursprungliga budgeten träffar så rätt som det någonsin är möjligt och att de förutsättningar och antaganden som låg till grund för själva budgetprocessen sedan slår väl in ute i verksamheter runt om i landet. Från majoritetens sida tycker vi att den nya budgetprocessen så här långt har gått bra. Det finns naturligtvis saker som bör slipas till och förbättras, men säg den process som redan från början är helt felfri. På en del ställen i detta betänkande påpekar också majoriteten i finansutskottet att det finns skäl att inom vissa områden förbättra och styra upp budgetprocessen så långt vi hittills har kunnat se. Vi anser bl.a. att regeringen bör arbeta vidare med att utveckla formerna för att följa upp statsbudgeten under löpande budgetår och att det sätt på vilket detta sker skall redovisas klart inför riksdagen. Vi kan också se att regeringen i budgetpropositionen redovisar en prognos för statsbudgetens inkomster och utgifter 1997. Vi kan konstatera att redovisningen för utvecklingen under innevarande budgetår är mer fullständig i budgetpropositionen än vad fallet var i vårpropositionen, men här finns naturligtvis också mer att göra. Vår mycket bestämda uppfattning är dock att regeringen här verkligen anstränger sig för att förbättra redovisningsmaterialet. I reservation 7, som är gemensam för Moderaterna, Folkpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna, tar man upp en del av det som jag tidigare nämnde beträffande själva budgetprocessen. Enligt mitt sätt att se är reservanterna kritiska i överkant. Processen är inte färdig men har inletts. Regeringens ambition är att fortlöpande förbättra redovisningen gentemot riksdagen. Vidare får inte en budgetprocess i sig vara så styrande att den omöjliggör för en regering att fatta nödvändiga ekonomiska beslut som realiteterna ute i landet kräver. Målet för politiken kan inte vara en helt perfekt budgetprocess, om denna inte samtidigt ger utrymme för fattande av nödvändiga politiska beslut. Därmed skall ingen tro att vi på något sätt är för en förslappning i åtagandet att ta hand om statens finanser på ett ansvarsfullt sätt. Det sista är kanske något överdrivet att påpeka när vi ser resultatet av den socialdemokratiska regeringens ekonomiska politik: från en budget med ca 230 miljarder i underskott till en budget i balans på tre år. Det är kanske något för dem som lider av siffergnetande att någon gång tänka på. 9 från Moderaterna behandlas bl.a. frågan om finansieringen av skyddsrumsbyggandet i vårt land. För budgetåret 1995/96 anslogs 681 miljoner kronor på anslaget D 2 Skyddsrum m.m. När budgetåret var slut fanns 131 miljoner kvar därför att beställda arbeten inte var utförda, och betalningsansvaret skulle falla ut under innevarande och nästa budgetår. Detta är bakgrunden till att utskottet föreslår en tilläggsbudgetering med 50 miljoner kronor för 1997. Däremot anser finansutskottets majoritet att verksamheter som skyddsrumsbyggande måste följas upp av regeringen. Verksamheterna måste inriktas, styras och följas upp enligt de regler som utgått till myndigheterna. I detta fall har precisionen inte varit helt klanderfri utan behöver förbättras och skärpas. Vi delar försvarsutskottets majoritets uppfattning att behovet av en fortsatt intensifierad översyn av riktlinjerna för skyddsrumsbyggandet och av dettas finansiering framstår som uppenbart. Detta vill utskottet också att riksdagen ger regeringen till känna. Herr talman! Avslutningsvis vill jag poängtera att det som föreslås i denna tilläggsbudget från utskottets sida har tillkommit av det enkla skälet att den politiska verkligheten ute i våra verksamheter har aktualiserat att vissa justeringar måste göras. Jag tycker personligen att det är bra att vi från riksdagen sida kan möta dessa synpunkter och göra vissa justeringar utan att äventyra kontrollen över de offentliga finanserna. Till sist yrkar jag bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Det är något märkliga tankegångar som Sven-Erik Österberg för till tals. Det gäller först frågan om man skall följa budgetlagen. Sven-Erik Österberg menar tydligen att införandet av budgetlagen kan ske successivt. Det är inte så att man behöver följa den till fullo från det datum när den börjar gälla. Jag skulle vilja fråga vad det är för speciell lagsyn som skall gälla just för budgetlagen. Budgetlagen är ju i det här fallet ganska tydligt skriven. Regeringen skall presentera åtgärder för riksdagen, om den inte kan följa det fastställda utgiftstaket. I det här fallet har man, trots att det är en gynnsam situation för regeringen att lägga fram förslag till olika åtgärder, underlåtit att göra detta. Man etablerar därmed en praxis att den här bestämmelsen i budgetlagen inte är särskilt skarp utan att man skulle kunna strunta i den. Man erbjuder sedan riksdagen att godkänna detta förfaringssätt. Den andra frågan gäller den speciella godispåse för regionalpolitik som regeringen vill ha det kommande året. Man lägger beslag på tidigare länsstyrelseanslag, och sedan man märkt att det blivit opposition mot detta och att man satt vissa länsstyrelser i kläm löser man frågan genom att ta framtida anslag i anspråk, utan att man, som har påpekats, har ändrat på något utgiftstak. Det leder ju till att det framtida utrymmet för beslutsfattande i länsstyrelserna - och i praktiken också i riksdagen - inskränks. Tycker verkligen Sven-Erik Österberg att det är en bra teknik att använda? Tycker han att man skall använda den även på andra områden? Skall man, om pengarna tryter ett innevarande budgetår, fatta beslut om att använda kommande års budget, så att någon annan får ta sig an de bekymmerna? Det vore intressant att höra en utvecklad argumentation i de här två frågorna.
Herr talman! I den första frågan som gällde själva budgetlagen tror jag att Lennart Hedquist har missuppfattat mig något. Det är klart att en skriven lag skall följas så långt man någonsin kan och att man skall leva upp till det ansvar man har gentemot en lag. Men jag menar att processen i sig är ganska ny. Det är en helt ny lag, och vi har en ny praxis att tilllämpa i förhållande till regeringens budgetförslag, som riksdagen också skall besluta om. Det kan diskuteras hurdant detta är. Man kan nog aldrig säga att något är helt fel eller helt rätt gentemot lagen. Det finns utrymme för tolkningar inom det här området. Självfallet menar också jag, på samma sätt som Lennart Hedquist, att en lag naturligtvis skall följas. Det handlar inte om någon slapphet mot lagen. Men som jag sade i mitt huvudanförande har processen ganska nyss kommit i gång, och säg den process som redan från början är totalt förfinad och perfekt! Detta rör sig om ett samspel som både riksdag och regeringen är ovana att hantera. Vi tränar kanske ännu på detta och skall naturligtvis bli bättre på området. Sedan gällde det de 500 miljonerna. Vi vet att när man har fattat beslut om regionalpolitiska åtgärder ute i landet så har utbetalningen kommit i en senare fas, kanske efter ett halvår eller ett år. Det har resulterat i att det faktiskt finns årsanslag som ligger reserverade men som inte är använda i väntan på att projekten skall slutföras. Den goda tanken med detta är att man tidigare kan starta nya projekt, därför att man vet att betalningen för dem kommer senare. Det är fråga om ett slags fasförskjutning. I stället för att låta pengarna ligga oanvända i väntan på projekt kan man sätta i gång nya saker. Med tanke på den arbetslöshet som råder ute i landet är det angeläget att man kan göra så här. Det är vällovligt och behöver inte misstolkas åt alla håll.
Herr talman! Den s.k. goda tanken är uppenbarligen att regeringen skall ha 500 miljoner kronor till sitt förfogande att själv besluta om beträffande regionalpolitiska åtgärder. Man genomför alltså en sann centralisering i stället för att låta de länsstyrelser som haft ansvaret fortsätta att besluta kring olika projekt. Jag har redan utvecklat vilka bevekelsegrunder som ligger bakom detta, och det är inte så svårt att genomskåda. Däremot är det ganska allvarligt att man samtidigt ruckar på budgeteringstekniken här i riksdagen och låser framtida anslag på det sättet. Sven-Erik Österberg sade att budgetlagens praxis nu skall sättas. Ja, men då är det särskilt viktigt att man följer budgetlagen, så att inte tillämpningen blir slapp från första början! Det är ju vad som sker nu. Regeringen har ju inte ens för riksdagen utvecklat vilka överväganden man kan ha gjort kring tänkbara åtgärder för att hålla sig inom utgiftstaket. Man har i stället helt enkelt hoppat bock över bestämmelsen. Därmed har alltså denna regering satt praxis av den här lagen - en praxis som i praktiken innebär att man inte skall följa lagen. Jag finner det synnerligen anmärkningsvärt.
Herr talman! Jag tycker att Lennart Hedquist tar till överord när han beskriver tillämpningarna. Jag kan återkomma till vad jag sade tidigare om tidpunkten då processen startade. Det är överdrivet att säga att regeringen nonchalerar eller hoppar över de regler som gäller. Det finns naturligtvis en stor uppslutning bakom åsikten att budgetlagen skall följas så mycket som möjligt. Det har också framgått i tidigare diskussioner att Lennart Hedquist har en klart bestämd uppfattning om hur detta skall se ut, och det får inte förekomma några avvikelser från hans uppfattning. Då är det ett brott emot lagen. Jag tycker ändå att det finns en hantering kring sådant här. Budgetlagen är omfattande, och budgeten är stor. Det finns några ställen som man huggit tag i och sagt att de är felaktiga. Därav dras konsekvenserna att hela processen skulle nonchaleras av regeringen. Jag tycker att det är att gå för långt i det här läget. Det har skötts bra utifrån de förutsättningar som varit. Lennart Hedquist sade att det var fråga om en centralisering med de 500 miljonerna. En del projekt kan ju vara regionövergripande, och man kan från centralt håll faktiskt ha idéer om vilka åtgärder som skall sättas in. Eftersom det inte får några konsekvenser för länsstyrelserna 1997 i dessa avseenden, påverkar det inte länsstyrelsernas beslut för det året. Det ligger också möjligheter i detta. Jag förstår att Lennart Hedquist irriterar sig över det här och tänker att regeringen kan vidta åtgärder under valåret. Men detta ligger ju ändå inom den beslutsram som är möjlig här.
Herr talman! Sven-Erik Österberg sade några anmärkningsvärda saker. Jag citerar ur minnet: Budgetlagen får inte omöjliggöra nödvändiga politiska beslut. Lagen skall följas så mycket som möjligt. Processen är inte förfinad eller perfekt. Nej, det kan jag verkligen hålla med om! Vi tränar, var också en formulering. Det har ju faktiskt förts en ganska omfattande diskussion innan denna budgetlag infördes. På Sven-Erik Österberg låter det som att han aldrig hört talas om hur den skulle tillämpas förrän nu! Det är i mitt tycke extremt anmärkningsvärt att man struntar i de regler som är överenskomna i lagstiftningen första gången det handlar om litet känsliga ämnesområden som inte håller sig under de satta taken. Jag måste säga att jag finner detta ganska anmärkningsvärt. Medan Sven-Erik Österberg funderar på hur han skall svara på detta vill jag ta upp en annan fråga, nämligen den här regionalpolitiska historien. De problemen löser man genom att inteckna kommande anslag. Överskridandena i a-kassan och handikappersättningen löser man bara genom att säga att man inte kan klara det på något annat sätt än genom mera pengar, och det råkade komma in mer skattepengar. Man varför löste man inte också det problemet genom att inteckna kommande års anslag? I skyddsrumshistorien ges det mer pengar rätt upp och ned. Jag är ganska bekymrad över att lagen inte följs på det här sättet. Vad gäller just den regionalpolitiska frågan sade Sven-Erik Österberg alldeles nyss att det kan finnas regionövergripande projekt. Ett av problemen med förslaget var att det inte fanns någon som helst beskrivning av vad det var för projekt! Om det fanns några specifika projekt skulle man väl har berett ärendet på ett mer fullständigt sätt?
Herr talman! Det är klart att hela budgetlagen diskuterats förut, men i praktiken kördes den ju faktiskt i gång i fjol. Det är andra året vi diskuterar den på det här sättet. Allt detta är ganska omfattande, som jag sade, och visst kan man raljera över begreppet träna. Men jag menar att det är en process som man är ovan vid och där man både från riksdagens och regeringens sida måste finna former för hur man skall hantera budgetprocessen i sig. Utskottet har också skrivit - vilket jag förstår att Anne Wibble har konstaterat - att det finns vissa saker i processen som vi tycker borde förbättras. Men att säga att hela processen är anmärkningsvärd är faktiskt att ta i i överkant. På det mesta som gäller detta har ju Anne Wibble ingenting att anmärka. Sedan gällde det a-kassan och assistansersättningen för handikappade. Det är ju så att bl.a. assistansersättningen har vållat regeringen många problem. Under Anne Wibbles tid som finansminister genomfördes denna reform, och hennes partikamrat Bengt Westerberg påstod att den skulle kosta 2 miljarder kronor. I verkligheten har det visat sig att den kostar 7 miljarder kronor. Det är ansträngande för regeringen att försöka lösa detta. Däremot tycker regeringen att reformen är bra och angelägen. Det är i det här läget inte rimligt att dra in pengar och göra en besparing. När det gäller a-kassan känner vi till hur det är. Trots dessa bitar ser regeringen att man kan hantera det och ha en budget i balans. Man klarar budgetmålet trots dessa överskridanden.
Herr talman! Hela poängen med budgetprocessen var, som Roy Ottosson sade mycket klart och tydligt, att man skulle hålla sig inom de utgiftsramar som var beslutade för det år det gällde. Även om det råkade komma in mer pengar skulle man inte använda dem. Var det så att några utgifter visade sig bli större än vad man trott skulle man finansiera det inom ramen. Det är bara att konstatera att regeringen inte har lyckats att klara av det. Jag upplever att det är ganska bekymmersamt. Om man redan andra gången denna lagstiftning tillämpas på detta ganska flagranta sätt går vid sidan av lagen urholkas auktoriteten i lagstiftningen. Nästa gång kanske det inte sker tre gånger utan fem gånger eller tio gånger och med större belopp. Det krävs inte så förfärligt många sådana tillfällen för att man skall ha förstört en som jag upplever mycket viktig reformering av budgetprocessen i Sverige. Det är bara att hoppas för framtiden. Jag inser att detta är förlorat, eftersom det finns en majoritet för det. Men det skall verkligen inte mana till efterföljd, utan när man nästa år skall tillämpa budgetlagen skall man strikt hålla sig till de upprättade ramarna och inte göra om de felaktiga överskridandena. Man kan då återupprätta budgetlagen vid nästa tillämpning och inte fortsätta att glida åt sidan. Om så sker har vi skapat oss ett större problem. Den svenska budgetprocessen har varit ganska skraltig under lång tid. Detta var en metod att förbättra den som regeringen nu tyvärr håller på att försvaga kraftigt.
Herr talman! Jag sade tidigare när det gäller utgiftsramarna och de överskridanden som skett för akassan och assistansersättningen att man så långt som möjligt skall se till att hålla sig inom de ramar som finns. Det tillhör givetvis god budgetsed osv. Men trots de överskridanden som nu sker kan man ändå se att man klarar av en budget i balans. Det stör inte något av de budgetupplägg och de ekonomiskpolitiska mål som regeringen har. Jag förstår att detta med ramar oroar Anne Wibble. Från den förra regeringsperioden kan jag bara kort konstatera att Anne Wibble var van vid att alla ramar sprängdes. Jag förstår Anne Wibbles oro mycket väl.

Herr talman! Jag kan ta det sista först om utvidgad ram osv. Jag fick tidigare en fråga av Hans Andersson från talarstolen. Han frågade om Anders Sundström eller finansutskottet har rätt eller fel. Vi kan väl skoja och säga att finansutskottet aldrig har fel. Det är inte en utvidgad ram i den bemärkelsen att taket på något sätt höjs. Det är som jag sade tidigare. Det jag tycker är bra med detta är, mot den bakgrund att det ligger reserverade regionalpolitiska pengar som är oanvända i en tid där vi har mycket hög arbetslöshet, att man kan sätta igång nya projekt när pengarna ändå finns där. Att de får vara med att arbeta tycker jag är vällovligt. Sedan kan man naturligtvis irritera sig på att det sköts centralt och inte regionalt osv. Men en bevekelsegrund har varit att det finns regionalövergipande projekt som kan vara intressanta för regeringen att se på. Det är en sak. Det andra gäller det Hans Andersson säger om tak. Jag tycker visst att vi skall ha tak. Det tillhör budgetdisciplinen på sikt att man skall ha ett tak. Vi vet att den gamla budgetprocessen inte alls var bra. Utgifterna bara rullade iväg i rasande takt, och det var svårt att hålla kontroll på dem. Det finns ett starkt skäl till att man skall ha tak. Det vill jag poängtera.

Herr talman! Har man ett system där det visar sig att stora pengar ligger oanvända måste man fundera på det. Precis som jag sade tidigare sker detta när det är en hög arbetslöshet. Det kan inte vara ett system som är bra framgent. Detta är ett sätt att i det korta perspektivet finna lösningar. Jag förväntar mig att den regionalpolitiska proposition som kommer våren 1998 kommer att ge mer svar på de frågor som finns om detta och hur det skall hanteras på sikt. En återgång till det gamla systemet, där det ligger stora pengar reserverade som inte kan användas, kan inte vara någon bra politik. Vi måste hitta bättre och finare system när det gäller detta. Bästa sättet att klara kostnaderna för arbetslöshetsersättningen är naturligtvis att se till att få människor i arbete. Får man dem i sysselsättning minskar också ersättningen. Där skall alla krafter sättas in. Det kan dessa 5 miljoner vara en del i plus en rad andra åtgärder som också har redovisats i denna kammare under denna debattdag.

Fru talman! Vårt land behöver - tyvärr - en säkerhetspolis och också personalkontroll för vissa känsliga arbeten. Säkerhetspolisens verksamhet måste delvis vara fredad från allmän insyn. Det är desto viktigare att medborgarna kan känna sig säkra på att säkerhetspolisen följer de lagar och regler som ställts upp. Reglerna för SÄPO har nyligen förändrats till det bättre. Men det räcker inte. Den politiska kontrollen bör flyttas till en särskild parlamentarisk nämnd. Den absoluta och eviga sekretessen för polisregister, inklusive SÄPO:s, bör avskaffas. Systemet med hemliga regeringsföreskrifter till SÄPO bör upphöra. Vår grundlag förbjuder registrering enbart på grund av politisk åskådning. SÄPO:s verksamhet har bl.a. därför granskats flera gånger. Ett exempel är den parlamentariska SÄPO-kommittén. Fru talman! För ett par veckor sedan blev innehållet i den s.k. Leanderakten känt. SÄPO förefaller ha brutit mot grundlagsförbudet, och den dåvarande regeringen tycks ha vilselett Europadomstolen. I min interpellation krävde jag en snabb juristutredning. Regeringen har nöjt sig med ett mycket mer begränsat uppdrag än det föreslagna, gett det till Registernämnden och gett nämnden tid till efter valet. Regeringens agerande och uppgifter om ytterligare fall har nu fått alla partier - utom Socialdemokraterna - att kräva en bredare genomgång. Tyvärr har Moderaterna nöjt sig med en genomgång av IB:s agerande. Det betyder ändå att det nu tycks finnas en majoritet bakom en riksdagsbeställning om utredning av IB. Bäst vore att alla riksdagspartier enades om att också utreda SÄPO:s verksamhet fr.o.m. andra världskrigets utbrott, eller t.o.m. från Molotov Utredningen bör genomföras av en grupp jurister och allmänt ansedda medborgare. De bör få rätt att kräva att vittnesmål avges under ed och att lösa från tystnadsplikter. Fru talman! Det är dags att skapa klarhet. Det är möjligt att detta kommer att skada fler partier än Vänsterpartiet, vars skamliga förflutna ju kommer att belysas. Det kommer kanske också att skada krafter som under mörka år och med gott uppsåt motarbetade diktaturanhängare. Sanningen måste ändå komma fram. Därför, fru justitieminister: Släpp in ljuset!

Fru talman! Hade det inte i säkerhetens namn begåtts övergrepp på de demokratiska fri och rättigheterna hade dagens debatt inte behövts. Tyvärr behövs den. I en miljö där spioneri, sabotage, terrorism och brott riktade mot demokratiska institutioner eller enskildas demokratiska rättigheter förekommer krävs kanske dessvärre en säkerhetstjänst. Men denna måste respektera rättssäkerheten. Den måste försvara de demokratiska rättigheterna: åsiktsfrihet, informationsfrihet och föreningsfrihet. Den måste endast riktas mot kriminella aktiviteter och förberedelser till sådana. Den får aldrig användas för att stämpla mot åsikter och samhällskritik. Men säkerhetsverksamhet tycks uppenbart befordra konspirationsteorier och angiveri. Den medför övertramp som strider mot rättsstatens principer. Därför att de har utnyttjat sina demokratiska rättigheter - sin åsiktsfrihet, sin yttrandefrihet, sin rätt att tillhöra vilken organisation de vill, sin demonstrationsfrihet - har människor i vårt land hamnat i register. Dessa uppgifter har sedan använts för att stoppa dem i arbetslivet. Personer har blivit dömda ohörda utan att ha begått något brott. Det finns dolda och mörka sidor i vår historia. De måste öppnas för allmänheten. Det måste vädras ut för tilltron för demokrati och samhälle. Därför behöver vi en kommission. Kunde man det i Norge kan vi det också i Sverige.

Fru talman! Kärnfrågan för denna debatt är: Kommer socialdemokraterna att visa att de vill granska den svenska övervakarstaten i dess helhet? Det gäller IB, SÄPO och dess underavdelningar samt det socialdemokratiska SAPO, som det kan kallas. I dag har ni chansen att ge svenska folket rätt till sin egen historia. För detta behövs en kommission efter förebild från tidsperioden från 1945 fram till dags dato, personerna som inkallades talade under ed och utredarna var fristående från den politiska makten, s.k. oförvitliga personer. Kommissionen granskade den politiska maktens kontrollfunktioner, och både den civila säkerhetstjänsten och militären granskades. Allt material offentliggjordes i den norska utredningen. Man granskade all tänkbar olovlig övervakning av norska medborgare. Dessutom fick kommissionen omfattande ekonomiska och materiella resurser. Detta behövs nu här i Sverige. Ingen svensk utredning uppfyller dessa punkter. Det vet de som har läst utredningarna. Det är inte färdigutrett. Man kan dra paralleller till vad som hände i Norge före Lundkommissionen. Det hade varit utredningar av speciella händelser som inte uppfyllde behoven. Det fanns frågetecken kvar. Nya uppgifter tillkom, och det gjordes spekulationer.

Fru talman! Den här debatten handlar om SÄPO. Jag ser därför som min första uppgift att slå fast behovet av en svensk säkerhetspolis. En säkerhetspolis som kan fullgöra sin uppgift och har förtroende såväl hos medborgarna som i relation till andra stater. Det ter sig ganska märkligt att behöva tala om behovet av en säkerhetspolis inför en riksdag som tidigare inte sviktat när det gäller den frågan. Mot bakgrund av den senaste tidens delvis förvirrade debatt finner jag det emellertid helt nödvändigt att inleda med att kort tala om SÄPO:s grundläggande uppgifter. SÄPO:s uppgift är att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet. Det innebär att arbeta med bl.a. kontraspionage, terrorismbekämpning, författningsskydd och säkerhetsskydd. Det som nu är föremål för diskussion är i första hand SÄPO:s uppgift att försvara vår demokrati och vårt statsskick. I dag ägnar sig SÄPO åt framför allt högerextremistiska grupper. Bland dessa bedöms det allvarligaste hotet komma från de nynazistiska grupperna. De är som bekant inte främmande för att använda våld. Vidare vet vi att de sprider rasistisk och främlingsfientlig propaganda. Få torde invända mot SÄPO:s intresse för nynazisterna. Samtidigt står det klart för alla och envar att det i dag saknas skäl att på samma sätt bevaka extrema kommunistiska grupperingar. Vi får dock inte glömma att situationen var en helt annan under det kalla kriget. Under den tiden praktiserade kommunistiska diktaturer våldet som politiskt medel såväl inom sina egna länder som i förhållande till sina grannländer. Det borde således inte förvåna att den svenska regeringen efter det kommunistiska maktövertagandet i Tjeckoslovakien 1948 gav stöd för registrering av dem som tillhörde eller visade starka sympatier för politiska ytterlighetspartier. Ända fram till 1969, då personalkontrollkungörelsen infördes, fanns regler som gav direkt stöd för registrering av medborgare uteslutande på grund av deras politiska tillhörighet. Detta känner vi till. Det borde således inte vara en nyhet för någon i denna riksdag. Inte heller borde riksdagen förvånas över att vissa registreringar av politiska åsikter förekommit och varit lagenliga även efter införandet av förbudet mot åsiktsregistreringar. De som har bekänt sig till en politisk inriktning som har till mål att omstörta samhället med våld har registrerats om det har kunnat anses att de varit beredda att verka för en sådan omstörtande verksamhet. SÄPO:s verksamhet har ifrågasatts tidigare just med utgångspunkten att otillåten åsiktsregistrering har ägt rum. Flera omfattande utredningar har ägt rum, och genom dem har vi i dag en ganska god bild av hur arbetet har skötts såväl när det gäller författningsskyddet som SÄPO:s övriga uppgifter. De erfarenheter som vunnits vid framför allt utredningarna i slutet av 80-talet och i början av 90 talet har lett till ett omfattande reformarbete avseende SÄPO:s organisation och arbetsmetoder samt regelverket för SÄPO. Vi har därför nu en helt annan säkerhetspolis än under det kalla krigets dagar. Den senaste stora ändringen tillkom för endast drygt ett år sedan då riksdagen som ett led i strävan att öka öppenheten och rättssäkerheten beslutade om den nya säkerhetsskyddslagen som ersätter personalkontrollkungörelsen. Fru talman! Det viktigaste i det pågående reformarbetet är enligt regeringen att göra SÄPO:s verksamhet säkrare och öppnare i olika avseenden. Möjligheten för författare och forskare att ta del av historiska uppgifter i SÄPO:s register har ökat väsentligt efter en lagändring förra året. Att professor Dennis Töllborg fick del av Torsten Leanders personakt är ett exempel på den nya öppenheten. En rad andra, främst författare, har med stöd av de nya reglerna fått tillgång till historiskt material i SÄPO:s arkiv. Registerutredningen har i sitt slutbetänkande Polisens register lämnat förslag om hur SÄPO:s register skall bli mer tillgängliga för allmänheten. Utredningens förslag innebär bl.a. ökade möjligheter för den enskilde att få del av uppgifter som finns registrerade om honom eller henne. Vidare föreslår utredningen att sekretessen skall tidsbegränsas vilket skulle innebära att stora delar av Säkerhetspolisens historiska arkiv öppnas. Registerutredningens förslag bereds för närvarande inom Justitiedepartementet. Utgångspunkten för arbetet är att insyn skall medges så långt som det är möjligt. En annan mycket viktig fråga är vilka de framtida grunderna för registreringar inom det s.k. subversivområdet skall vara. I dag finns hemliga föreskrifter som reglerar detta. Registerutredningen har i sitt betänkande föreslagit att reglerna avskaffas och att registrets innehåll i stället bör regleras i lag. Enligt min mening är kritiken mot de hemliga föreskrifterna berättigad. De hemliga reglerna bör ersättas med offentliga. Vi skall inte ha några hemliga regler för registerverksamheten. Alla föreskrifter om grunderna för registrering i Säkerhetspolisens register måste vara öppna för att kunna granskas och kritiseras. Regeringens förslag presenteras i samband med en lagrådsremiss inom ett par månader. Det ligger i sakens natur att delar av SÄPO:s verksamhet måste vara hemliga. Hos gemene man kommer därför sannolikt misstankar alltid att finnas om att SÄPO bakom sina stängda dörrar sysslar med förbjuden verksamhet, exempelvis olaglig åsiktsregistrering. Inte minst för att motverka sådana misstankar är det viktigt att allmänheten även ges en indirekt insyn och kontroll i SÄPO:s verksamhet. En sådan insyn sker sedan länge genom parlamentariker i Rikspolisstyrelsens styrelse. Men det räcker inte. Det säger oss erfarenheten. En avsevärd förstärkning av insynen tillkom därför förra året genom inrättandet av Registernämnden. Förstärkningen var av största betydelse för rättssäkerheten och den personliga integriteten i ärenden om registerkontroll. Nämnden är en självständig myndighet som utövar prövning av utlämnande av uppgifter i registerkontrollärenden. Den har till uppgift att kontrollera SÄPO:s registerverksamhet, såväl den nu pågående som den som ägde rum i förfluten tid. Denna kontrollnämnd fungerar även som ett effektivt filter för att förhindra att gamla och irrelevanta uppgifter lämnas ut vid registerkontroll. Registernämnden har också fått regeringens uppdrag att granska i vilken mån handläggningen av personalkontrollärenden enligt den numera upphävda personalkontrollkungörelsen på ett rimligt sätt påverkat personers anställningsförhållanden. Som regeringen redan aviserat i budgetpropositionen för år 1998 övervägs för närvarande frågan om ytterligare insyn i Säkerhetspolisens verksamhet genom en utvidgning av Registernämndens uppgifter. De åtgärder som således är aktuella är just sådana som motiveras av den kritik och de befogade krav om ökad insyn i SÄPO:s verksamhet som har framförts i debatten. När det gäller den del av historien som handlar om den militära underrättelsetjänstens verksamhet kan jag i dag meddela att regeringen kommer att ta initiativ till en bred och oberoende forskningsinsats om den svenska militära underrättelse och säkerhetstjänsten från 1920-talet fram t.o.m. IB. Olika nazistorganisationer, eventuella nazistsympatier i den svenska officerskåren, registrering av medborgare av judisk börd, kommunistiska partiers utlandskontakter och aktiviteter på arbetsplatser är exempel på historiska företeelser som kommer att belysas. Detta historiska forskningsprojekt måste utföras i sådana former att det inte uppkommer risk för underrättelse och säkerhetsorganets möjligheter att i dag och i framtiden arbeta effektivt för Sveriges bästa. Under sådana förutsättningar bör de som har verkat inom underrättelse och säkerhetsområdet kunna lämna uppgifter och information som behövs för att genomföra forskningsuppdraget. Försvarets underrättelsenämnd bör härvidlag kunna spela en väsentlig roll. Fru talman! Låt oss fortsätta det stora gransknings och reformarbete som påbörjades för tio år sedan. Låt oss inte börja om från början, utan låt oss fortsätta framåt! Med Könbergs ord: Låt oss fortsätta med att skapa klarhet! Låt oss fortsätta att släppa in ljus i vår historia!

Fru talman! Allra först vill jag påminna om att den senaste uppmärksamheten kring Leanderfallet, som ju är grunden för dagens debatt, möjliggjorts genom en av riksdagen våren 1996 beslutad ändring i lagen om polisregister. Denna lagändring innebär att undantag från sekretess för uppgifter i ett polisregister som förs av Säkerhetspolisen får göras. Denna ändring ger uttryck för en ökad öppenhet på samma sätt som den 1993 beslutade ändringen i personalkontrollkungörelsen. Den innebar att vid en personalkontroll skall den som en uppgift rör få tillfälle att yttra sig om den kontrollerades intresse av att yttra sig skäligen bör ha företräde framför det intresse som sekretessen skall skydda. Debatten är alltså, precis som justitieministern sade, ett resultat av en ökad öppenhet som givit professor Töllborg möjlighet att ta del av SÄPO:s material rörande Leander. Debatten har emellertid främst kretsat kring frågan om i fall en oberoende kommission skall granska Säkerhetspolisens register för att efterforska åsiktsregistrering. Det finns skäl att påminna om att Säkerhetspolisens verksamhet varit föremål för flera grundliga genomlysningar av parlamentariska kommissioner, av JO, av JK och även av andra särskilda utredningar. I januari 1990 redovisade JK ett regeringsuppdrag rörande frågan om otillåten åsiktsregistrering förekommit hos SÄPO efter 1969. JK:s undersökning var omfattande och utgjordes av en genomgång av personalkontrollärenden under perioden oktober 1969 JK fast att någon otillåten åsiktsregistrering inte hade skett. SÄPO hade inte ägnat sig åt registrering av personer enbart på grund av deras politiska åskådning, och det fanns därför inte någon grund för den tidens beskyllningar om att fortlöpande registrering skett av medlemmar eller sympatisörer till miljö-, freds eller andra liknande organisationer. Det nu uppmärksammade Leanderfallet ingick i JK:s granskning. I sammanhanget är det inte irrelevant att ägna en tanke åt från vilket håll de röster främst kommit som initialt krävt en s.k. oberoende kommission. Jo, det handlar om en del personer som så gott som alltid velat misskreditera SÄPO:s verksamhet. Kravet på en kommission har med andra ord klara politiska övertoner, med rötter i de politiska strömningar i vilka man under 60 och 70-talet i vissa fall förespråkade samhällsomstörtande verksamhet, revolution och statskupp och hyllade diktaturerna i Kina och Albanien. Med detta vill jag ha sagt att de krav som framförts om att SÄPO:s verksamhet på nytt skall granskas också måste tolkas utifrån den korrekta politiska historieskrivningen. I vårt land pågår sedan år tillbaka en diskussion om "Vänsterns skuld", och jag tycker att det finns anledning att något erinra sig den diskussionen även i detta sammanhang. Det finns naturligtvis också skäl att ställa sig frågan om Sverige i dag står helt fritt från hot från politisk extremism av olika slag och om SÄPO:s verksamhet bara är ett ont påfund som framför allt vi moderater, som låtit oss bländas av polisens och militärens blanka knappar och revärer, inte kan stå emot. Låt mig erinra kammaren om Mattias Flink. En psykiskt störd man i det militära fick för sig att iförd uniform och med skarpladdat vapen skjuta ihjäl ett antal människor. Denna fasansfulla händelse inträffade tidigt samma morgon som jag och mina borgerliga statsrådskolleger några timmar senare skulle bedriva EU-kampanj i Kungsträdgården. Året var 1994. Jag kan försäkra kammarens ledamöter att de frågor som jag fick från journalisterna som sökt sig till vårt kampanjmöte inte handlade om ja eller nej till EU, utan om vad regeringen skulle göra för att förhindra att galna män med vapen sköt ned folk på stan. Kraven då på ökad registrering och ökad kontroll var inte lågmälda, om jag säger så. Vad var det då som skulle registreras och kontrolleras? Jo, det var förstås personer, företrädesvis unga män, med åsikter som, om dessa omsattes i handling, skulle kunna utgöra ett allvarligt hot mot den inre säkerheten i vårt land. Jag blev vidare upplyst om att dessa män naturligtvis inte borde få förekomma i det militära eller på andra positioner i samhället där deras åsikter kunde tänkas utgöra ett hot mot statens och därmed medborgarnas säkerhet. Vad som efterfrågades var med andra ord en förstärkt personalkontroll för att vi skulle kunna skydda oss mot extremism. Som kammaren väl känner till har inte SÄPO:s personalkontroll blivit mer sluten efter Flinks fruktansvärda brott, utan utvecklingen har gått och går i riktning mot ökad öppenhet i fråga om SÄPO:s verksamhet. En sådan utveckling är inte fel, förutsatt att vi hela tiden är medvetna om att öppenheten respektive slutenheten i SÄPO:s verksamheten är en svår balansgång som måste väga jämnt för att vi skall kunna tillgodose behovet av skydd mot såväl inrikes hot som hot utifrån. Under 60 och 70-talen hotades demokratin och säkerheten från vänster, medan det efter kommunismens fall, som justitieministern sade, bl.a. är de nynazistiska krafterna som kommit att utgöra ett hot. Samtidigt måste vi ha klart för oss att det fortfarande finns personer och organisationer som bekänner sig till program där den samhällsomstörtande revolutionen står högst på dagordningen. I den nu aktuella debatten har man lätt kunnat få intrycket att vi har ett totalförbud mot registrering av åsikter. Vad som är otillåtet är att registrera enbart på den grunden att någon givit uttryck för en viss politisk åsikt. Däremot är det tillåtet att registrera en person som misstänks vara beredd till våldsam, samhällsomstörtande verksamhet. Något totalförbud mot åsiktsregistrering har vi alltså inte i Sverige. Det är Moderata samlingspartiets bestämda uppfattning att det också måste förbli på det sättet. Det skall inte behöva råda några tvivel om att vi moderater tillmäter SÄPO:s verksamhet och registerkontrollen, som det numera heter, betydelse. För att vi så långt möjligt skall kunna garantera landets inre och yttre säkerhet behöver SÄPO kunna registrera uppgifter, och vi måste kunna utöva en fungerande personkontroll. Fru talman! I mitt skrivna manus hade jag här förberett ett påpekande om att det vore tacknämligt om regeringen kunde komma till skott och genomföra den förstärkning av Registernämnden som utlovades vid dess tillkomst sommaren 1996. Efter att ha lyssnat på justitieministern vill jag säga att vi redan har ställt oss bakom den komplettering som justitieministern förslår i och med att vi sade ja till lagändringen 1996. Som ledamot i Registernämnden kan jag bara beklaga att det trots nämndens önskemål inte skett tidigare. Det är vår förhoppning att förstärkningen skall medverka till att minska misstron till den nödvändiga registreringen. När det gäller frågan om att granska den militära underrättelsetjänsten och IB har vi moderater sagt att det kan vara av historiskt värde. Samtliga oppositionspartier har därefter uttalat sig för en granskning. Redan 1973 uttalade moderaterna i försvarsutskottet som enda parti i anledning av en granskning av den s.k. IB-affären att granskningen inte blivit "så ingående som önskvärt vore när det gäller den hemliga underrättelsetjänstens verksamhet inom landet före år Fru talman! Justitieministern har nu aviserat att våra önskemål sedan 25 år kan komma att bli tillgodosedda, vilket vi naturligtvis välkomnar.

Fru talman! I grunden finns inget bättre försvar för demokratins fortlevande än skydd för individens frioch rättigheter och värn av föreningsfriheten. En väl fungerande demokrati där alla känner att man med trygghet kan hävda sin åsikt och samhällssyn är i sig själv bästa försvar. Mörka krafter inom politiken bekämpas bäst i öppen debatt. Idéer som kan leda till hot mot demokratin försvagas inte genom att de förbjuds. Förutsättningarna för att försvaga deras ställning ökar i stället om de sätts under strålkastarljus och när demokratins företrädare bemöter dem med argument. Historien under 1900-talet visar samtidigt att det finns krafter som i en politisk kamp är beredda att använda våld som medel - för att skada ett demokratiskt samhällsskick men också riktat mot enskilda människor och politiska meningsmotståndare. Demokratin har rätt till ett självförsvar gentemot sådana grupper, och att organisera ett sådant försvar är berättigat inom såväl polis som militärväsende. Sverige har varit och är relativt förskonat i dessa sammanhang jämfört med många andra länder. Historiska erfarenheter under andra världskriget och tiden därefter ger emellertid många exempel som visar på verksamhetens betydelse och vaksamhetens betydelse. När gången tid skall bedömas får inte detta glömmas bort. Även i dagens Sverige finns exempel som visar på betydelsen av att det organiserade självförsvaret fungerar. Det förekommer otillåten underrättelsetjänst såväl mot offentliga organ i näringslivet som mot enskilda invånare i dagens Sverige. Mordbränder, bombsprängningar, hets mot folkgrupper och andra sätt att med våldets hjälp skada och skapa fruktan tillhör dessvärre realiteterna även i vårt samhälle. Spioneri, terrorism och politikermord har förekommit under de senaste decennierna i vårt land. Skyddet, självförsvaret, har inte alltid fungerat. De som deltar i demokratins organiserade självförsvar utför ett angeläget och samhällsnyttigt arbete. Det måste också understrykas en dag som denna. De behövs, tyvärr, också i dagens Sverige. För att kunna förebygga och bekämpa brottslighet måste de ha medel till sitt förfogande. Till dessa medel hör möjligheten att samla information om våldsverkare, även om sådana som agerar med politiska motiv. Det yttersta ansvaret för den lagstiftning och det regelverk som reglerar denna verksamhet åvilar riksdag och regering. Säkerhetspolitikens verksamhet och säkerhetsarbetet inom militären måste till betydande delar ske under sekretess. Det är dessvärre en nödvändighet, eftersom vi vet att det finns grupper som inte skyr några medel i sina aktiviteter. De som är beredda att använda våld och mord för att komma åt demokratin, för att nå sina syften, kan inte begära att demokratins organ öppet skall redovisa hur spaningsarbete gentemot dem bedrivs eller ens att det bedrivs. Politiskt ansvariga organ är dock ansvariga också för det som sker under sekretess. Det ställer till problem, eftersom vi inte här på samma sätt som i övrig verksamhet kan förlita oss på att missförhållanden och överträdelser av gällande föreskrifter uppmärksammas i en fri debatt. Det ställer naturligtvis också till problem för dem som bär det politiska ansvaret. Inte ens oberättigad eller felaktig kritik kan bemötas effektivt när föremålet för granskning arbetar under sekretess. Vi måste vara uppmärksamma på behovet av särskilda insatser för att hindra våld och otillåtna medel som kan användas i syfte att underminera den demokratiska ordningen. Men vi måste också vara uppmärksamma på att det finns en särskild risk för att enskilda individers legitima fri och rättigheter kränks i verksamheten, även om syftet är att trygga alla enskildas fri och rättigheter. Det är mycket detta som den senaste tidens debatt har handlat om. Diskussionen om såväl SÄPO som IB visar detta. När tiderna förändras, liksom hotbilden i vår omvärld, måste detta påverka även vårt självförsvar. Det som var berättigat och möjligt att försvara i historiens ljus måste inte försvaras i dag. Det som kan redovisas utan att det skadar rikets säkerhet eller enskilda nu levande personer och deras relationer bör också redovisas. Brott skall självklart bryta igenom sekretessgränserna. Även hemlig verksamhet kräver öppenhet, låt vara med fördröjning, för att upplevas som legitim. Personer som drabbas av verksamheten på ett orättvist eller oförskyllt sätt skall ha upprättelse och i fall av skada ersättning, även om pengar sällan läker gamla sår. Mot denna bakgrund välkomnar jag och Centerpartiet en generös hållning till ett dokumenterat behov av granskning, demokratisk kontroll och insyn i den hemliga verksamheten, vare sig den är civil eller militär. Men denna inställning är inget skäl att avveckla vårt självförsvar. Detta vore naivt och dessutom att med berått mod göra oss mer eller mindre beroende av andra inom eller utom landet där den demokratiska kontrollen är antingen omöjlig eller osäker. När vi uttalat oss för granskning av säkerhetstjänsten har det syftat till att nå bredast möjliga enighet kring formerna för denna granskning. Kommissioner i all ära, men det avgörande är befogenheterna och vem eller vilka som utför arbetet, oavsett etikett. Det kan gälla antingen ett eller flera befintliga organ eller ett nytillskapat, t.ex. enligt kommittékungörelsen. Personer som granskar skall inte efteråt kunna misstänkas för att undertrycka informationer på grund av egen ansvars eller intresseanknytning till granskningsområdet. En granskning bör naturligen täcka in olika kunskaper och erfarenheter - så långt personval i detta sammanhang, som är oerhört viktigt. Det är bra att regeringen nu tänkt vidare efter beslutet den 6 november 1997 om uppdraget till Registernämnden i bl.a. fallet Torsten Leander, nämligen att undersöka vissa frågor rörande hanteringen av personuppgifter i samband med personkontroll enligt reglerna i 1969 års personalkontrollkungörelse. Nu föreslås att personkretsen vidgas i det sammanhanget. Det är bra. Vidare har tidigare aviserats åtgärder för att öka insynen i och kontrollen av Säkerhetspolisens verksamhet.

Däremot är det knappast meningsfullt att repetera det som SÄPO-kommittén eller JK gjorde under perioden 1987-1990. Jag tycker också att det är utmärkt att regeringen nu är beredd att släppa sekretessen kring instruktionerna till SÄPO. Det är bra att det blir tydlighet i det fallet. Man har känt sig litet ensam ibland när man har tittat på de papperna.

Fru talman! Justitieministern inledde, liksom jag och några andra talare i den här debatten, med att slå fast att det behövs en säkerhetspolis. Det finns kanske de i riksdagen som inte tycker det, och de får väl föra den debatten. Men på den här punkten är vi fullständigt överens. Hon tog upp att vi skulle få förändringar i framtiden. Jag nämnde själv ett par tre sådana ändringar som borde äga rum. Jag hälsar t.ex. med tillfredsställelse att vi tycks vara överens om att de hittills hemliga föreskrifterna för SÄPO i framtiden bör tas bort. Det öppnades också en liten glugg vad det gäller frågan om undersökning av IB. Det är bra att vi nu tycks vara sju partier i riksdagen som är överens om att man skall utreda IB-affären mer än tidigare. Jag skall återkomma till frågan om formerna. Det finns något som jag ändå tycker är problematiskt med den här debatten och det som hittills har hänt i Leanderfallet. De intresserade svenska medborgarna vet att vi sedan nästan 30 år tillbaka har en bestämmelse i grundlagen som säger att man inte får registrera någon enbart på grund av politisk åskådning. Flera har åberopat att justitiekanslern grundligt har gått igenom detta. Bl.a. gjorde Gun Hellsvik det i sitt anförande. Hon pekade på de 1 000 akter som justitiekanslern hade gått igenom i slutet av 80-talet, inklusive Leanderfallet. Även den parlamentariska kommittén redovisar att man har tittat på en hel del fall. Men, fru talman, det problematiska är just att när Leanderakten efter lång färd äntligen släpps lös förefaller det nästan varje medborgare i vårt land som om det har skett registrering enbart på grund av politisk åskådning. Jag har under de veckor som har gått haft väldigt svårt att förstå dem som hävdat att så inte varit fallet. I en radiodebatt för några veckor sedan, efter det att Leanderakten hade öppnats, hävdade en tidigare rikspolischef att det här inte var brott mot grundlagen. Jag kan ha fel, men jag tycker mig ha förstått att också justitieministern hävdar det. Och man måste väl ändå tolka Gun Hellsvik, som hänvisar till JK:s granskning och friande av SÄPO på den här punkten, som att hon anser att det inte har skett registrering på grund av politisk åskådning. Det här är ju högst hedervärda personer som jag talar om: justitiekanslern, justitieministern och Gun Hellsvik, en gammal kollega från den förra regeringen. Hur kan det då komma sig att deras bedömning av vad som finns i Leanderakten inte tycks stämma överens med vad nästan alla vanliga människor tycker? Jag tycker att vi bör använda den här debatten till att reda ut vad det är som gör att man har så väldigt olika bedömning på denna punkt. Jag har de allra senaste dagarna trott mig börja förstå litet grand vad det handlar om i den här delen. Jag kan säga det så, eftersom jag för egen del inte har ägnat mig speciellt mycket åt SÄPO-frågor under de senaste decennierna och knappt alls tidigare heller. Man tycks egentligen mena något annat än det som står i grundlagen, åtminstone läser man grundlagen på ett helt annat sätt än vad som står i den. Det kanske finns ett speciellt sätt att läsa det här grundlagsförbudet som inte är tillgängligt utan speciella instruktioner eller en speciell utbildning. Om det är på det viset är det förstås inte så lyckat i en demokrati. Har vi på goda eller dåliga grunder bestämt oss för att ha ett grundlagsförbud mot att registrera någon enbart på grund av politisk åskådning skall självfallet grundlagen följas. Jag skulle vilja ställa två frågor framför allt till justitieministern men även till Gun Hellsvik: Uppfattar ni agerandet i Leanders fall och det som finns i hans akt som ett brott mot grundlagen eller inte? Skulle ni säga att det inte är ett brott mot grundlagen tror jag att det är fler än jag som skulle vilja höra förklaringen till vad det är som har registrerats. Gun Hellsvik tog upp från vilket håll många av kraven på en undersökning av vad som har hänt under gångna decennier har kommit. Hon pekade på att det väldigt ofta har kommit från vänstergrupperingar på 60 och 70-talen vilkas syn på demokratin var grumlig eller negativ. Jag utgår från att hon har uppfattat att det även finns kritik från annat håll. Ett exempel är förstås Folkpartiet liberalerna. Mig själv, om jag får säga det, fru talman, kan man anklaga för mycket, men beskyllningen att jag skulle ha varit speciellt undfallande under 60 och 70 talen mot extrema vänstergrupper eller grupper som beundrade diktaturer på andra håll i världen torde knappast kunna riktas mot mig. Det går att både vara kritisk mot delar av det som Säkerhetspolisen har ägnat sig åt och vara en fullgod demokrat. En aspekt i samband med Leanderfallet som jag skulle vilja höra justitieministern utveckla, och som jag själv tycker är oroande efter det att akten nu har blivit offentlig, är hur den dåvarande svenska regeringen resonerade när man instruerade sitt ombud att försvara sig mot Leanders klagomål inför Europadomstolen i Strasbourg. Det målet utföll ju med mycket knapp majoritet till svenska statens fördel. Jag ställer frågan av flera skäl, men ett skäl, fru justitieminister, är att justitieministern själv efter det att akten blev offentlig tycks ha uppfattningen att det inte hade gått riktigt rätt till. Med reservation för att jag har uppfattat det rätt tyckte hon att man kunde fundera på både ursäkter och skadestånd till Leander. Om det är så, hur kan det då komma sig att en svensk regering instruerar svenska jurister att inför Europadomstolen i Strasbourg tio år tidigare slåss intill sista tum för att man har agerat rätt i Leanderfallet? Det är, fru justitieminister, ingen retorisk fråga, utan jag skulle vilja ha ett svar på den. Fru talman! Justitieministern avslutade med att citera slutet av mitt första inlägg om att släppa in ljuset. Det är bra det. Det fanns ett par punkter i hennes anförande som innebär att vi skulle kunna få mera ljus. Men det räcker inte. Jag tycker att det av många skäl är synd att vi måste släpa den socialdemokratiska regeringen och justitieministern steg för steg. Den ena veckan är det fråga om ett begränsat uppdrag till Registernämnden. Den andra veckan vill man glädjande nog belysa mer av det som IB har gjort. Men varför inte ta hela steget? Det steget kan i och för sig tas när som helst, men det kunde vara praktiskt att ta det under den här debatten.

Fru talman! Det är bra att regeringen tar några steg i rätt riktning för att belysa historien. Det är bra att man skall belysa IB:s verksamhet. Det är bra att man skall dra fram det gamla. Men i likhet med Bo Könberg säger jag: Varför inte löpa linan fullt ut och tillsätta en kommission som vädrar ut allt det som förekommit av politisk åsiktsregistrering i vårt land? Det är ganska stor bredd på den opinion som nu kräver en oberoende kommission som vädrar ut det unkna som här finns i vår historia. Svenska folket har rätt även till det mörka som skett i strid mot demokratins principer. Det är vi också skyldiga de många som har utsatts för rättsövergrepp utan att få veta och utan att ha en chans att försvara sig. Det gäller trovärdigheten hos det svenska rättssamhället, rättsstaten, rättssystemet. Den senaste tidens avslöjanden om åsiktsregistrering som lett till övergrepp på personer är sannolikt varken de enda eller särskilt udda. Det rör sig i flera fall om personer som haft viss vänsteraktivitet, men som knappast ens haft en framskjuten position i det parti de tillhört eller sympatiserat med. De utsätts för registrering och personkontroll. Då ställer man sig frågan: Hur många andra med motsvarande eller högre aktivitet i olika vänstergrupper, solidaritetskommittéer osv. har då inte registrerats och utsatts för personkontroll? Det är bra att reglerna delvis har förbättrats, och det är bra att regeringen nu överväger att ta bort också hemliga direktiv. Men det som varit måste genomlysas för att inte misstänksamhet och trovärdighetsproblem skall förgifta det politiska livet eller förhållandena inom arbetarrörelsen. Även om Laila Freivalds vill att IB-rörelsen skall granska kommunisternas aktiviteter på arbetsplatserna måste man väl säga att varje tillåtet parti har rätt att värva medlemmar på arbetsplatserna och organisera aktivitet bland den arbetande befolkningen. Det är inte någonting som kan monopoliseras av en viss riktning inom arbetarrörelsen. Arbetarrörelsen och dess vänster har nästan under hela sin historia utsatts för polisiär uppmärksamhet och polisiära angrepp i vårt land. Man kan läsa August Palms memoarer. Man kan konstatera att telefonövervakning skedde redan av Hjalmar Branting, som var den första socialdemokratiska riksdagsledamoten. Man kan sedan se att register upprättades redan på 20-talet, framför allt riktade mot kommunister men även mot radikala socialdemokrater. På 30-talet tilläts den fascistiska Munckska kåren lägga upp vapenförråd, och den polischef som underlät att angripa detta blev chef för hemliga polisen som drog upp riktlinjer för det som skedde under andra världskriget. Vanliga värnpliktiga, antifascister, kommunister och vänstersocialdemokrater sattes i arbetsläger. Men aktiva nazister inom officerskåren fick inte bara behålla jobben utan befordrades. Kommunistiska arbetarhem och partiexpeditioner utsattes för husrannsakan 1940. Mängder av material beslagtogs. Under efterkrigstiden har verksamheten fortsatt med registrering, avlyssning och övervakning. Det var SÄPO, IB, C-byrån, järntriangeln. Det kanske också fanns ett SAPO där det regeringsbärande partiet lät sin egen kamp för att värna sin dominans i arbetarrörelsen växa ihop med statsapparatens hemliga verksamhet. Här hade vi ett 50-, ett 60 och ett 70-tal med kärnvapenmotstånd, solidaritet med Sydafrika, Vietnamsolidaritet och under sena 60 och 70-talen en ungdomlig vänsterrörelse med flera olika schatteringar. Registerverksamheten växte, men så också avslöjanden och kritisk debatt. Historien är inte enkelsidig. Man kan förstå en del av skedet mot bakgrund av överhetsstatens roll att försöka stoppa hot mot privilegiesamhället, socialdemokratins rädsla mot radikala utmaningar i arbetarrörelsen men också det kalla krigets anda. Övervakningspolitiken hämtade näring också i kommunisternas illusioner och fram till 1960-talets mitt i djupa felbedömningar om Sovjet, dess förhållanden och politik. Bland 1960 och 1970-talens vänstergrupper förekom teoretiska utläggningar med revolutions och våldsromantik som måste kritiseras som felaktiga teorier, men så länge de blott var teorier inte kan och inte får bekämpas med polisiära metoder. Felaktiga åsikter måste överbevisas med riktiga åsikter. Åsikter är inte handlingar. Rättssamhällets princip måste vara att döma för begångna gärningar och faktiska förberedelser för gärningar. Ty det riktigt anmärkningsvärda är ju att all denna övervakning, all denna energi på registrering, avlyssnande, postöppnande, husrannsakningar och t.o.m. infiltration i organisationer har inte lett till ett enda åtal. Man har inte kunnat belägga en enda olaglighet eller brottsligt tilltag mot rikets säkerhet. Men desto fler människor har i lönndom anmälts som säkerhetsrisker, utsatts för angiveri och straffats med att stoppas i sin yrkesutövning, trots att de inget annat gjort än uttryckt åsikter, visat sin solidaritet eller varit militanta i sin kamp för sina arbetskamraters intressen. Det har funnits inslag av ett psykologiskt krig, ett utmålande av en säkerhetsrisk för att hålla ned och trakassera bärare av åsikter man politiskt har ogillat. Fru talman! Jag har i min hand en kopia av ett dokument som är upprättad i Gävle landsfogdes expedition 1962. Jag vill citera för att ge ett exempel på vad det hela handlade om.

Uppgifter om namn och födelsetid samt bostad på ifrågavarande personer med angivande av deras verksamhet i samband med valet torde lämpligen sändas direkt till Statspolisens 3:e sektion, Gävle, varvid denna skrivelse lämpligen bifogas eller makuleras. Nu uppstår frågorna: Hur hotas rikets säkerhet av ett öppet arbete för ett tillåtet parti i kommunala val? vilka register hamnade då dessa personer? Hur många av dem kom sedan på grund av dessa registeruppgifter att ställas utan arbete? Fanns det ett godkännande från högre ort för skrivelser av denna typ? Jag vill vända mig till Laila Freivalds. Låt oss dra fram hela denna övervakningens snuskiga historia i ljuset. Låt oberoende och oförvitliga personer granska detta i hela dess vidd. Låt oss vädra ut den unkna historien, för att sedan kunna föra en öppen, frimodig dialog och debatt om vägval och om så är möjligt finna vägen fram till samverkan för att skapa ett än mer öppet, friskt, demokratiskt och jämlikt samhälle.